Herr talman! I dag, den 3 juni, fattar riksdagen beslut om att lägga ned regementet I 14 i Gävle. I morgon åker hela riksdagen till Gävle för att fira 200 år; det är nu 200 år sedan riksdagen hade sitt riksmöte i Gävle. Vi kommer också att besöka I 14. Visst känns det en aning ironiskt. Ja, jag tycker att det är mycket mycket värre än så -- det är allvarligt att ett regemente som är fullt av aktivitet direkt av oss skall behöva få beskedet att dagarna nu är räknade. Hälsinge regemente har ett ur försvarssynpunkt viktigt strategiskt läge. Brigaden kan tillsammans med andra förband sättas in mot en luftlandsatt fiende i Arlandaområdet. Om en angripare skulle lyckas inta och hålla Arlanda, försvåras starkt en snabb transport av både militärer och förnödenheter till övre Norrland. För att kunna genomföra en mobilisering är det nästan nödvändigt att vi behåller det här regementet, den här brigaden. Eftersom Gästrikebrigadens befäl och värnpliktiga till huvuddelen bor inom närområdet, kan en snabb och säker mobilisering genomföras. Det innebär i sin tur att brigaden efter mycket kort förberedelsetid kan utföra sina stridsuppgifter. Gästrikebrigaden har en dokumenterat hög kvalitet och kvantitet när det gäller både personal och materiel. Brigaden är nyutbildad och en av de få som har repetitionsutbildats under de senaste åren. Detta har givit som resultat att ingen annan brigad i landet har högre betyg. Det är kapitalförstöring att avveckla en brigad med den här kvaliteten. Hälsingeregementet har mycket låga utbildningskostnader, och det tycker jag att man måste väga in när man fattar ett totalt försvarsbeslut och försöker få till stånd bästa möjliga användning av statens medel. Skillnaden i kostnader mellan Hälsingeregementet och andra förband i Norrland är minst 300 milj.kr. på en tioårsperiod -- till fördel för I 14. Det är 300 milj.kr. som vi borde kunna använda på ett mycket mycket bättre och effektivare sätt än till resekostnader för förflyttning av värnpliktiga. Hela Gävleborg har deltagit aktivt för ett bevarande av I 14. Alla kommuner, landstinget, länsstyrelsen -- ja alla i Gävleborg har deltagit. Vi på Gävleborgsbänken har varit fullständigt överens när vi har gjort allt vad vi har kunnat för att I 14 skall kunna bevaras. Men tyvärr har utskottet kört över oss. Jag förstår naturligtvis att utskottet i det här läget har ett oerhört tufft, svårt uppdrag, men jag tycker samtidigt att utskottet har gjort det mycket lätt för sig när man i betänkandet skriver bara två rader om motiveringen till varför det är I 14 som man väljer att lägga ner. Utskottet skriver: Regeringen anser i likhet med överbefälhavaren att I 14 bör läggas ner. Utskottet gör i denna fråga ingen annan bedömning. Det är kommentaren i betänkandet. Jag tycker att det känns nonchalant mot alla berörda, inte minst på I 14 -- från regementschefen till alla värnpliktiga. Vi vet vad ÖB:s ursprungliga förslag var. Det var att lägga ner I 21 i Sollefteå. Men efter starka regionalpolitiska påtryckningar frångick man försvarsstrategiska underlag och föreslog i stället I 14. Ett annat alternativ hade naturligtvis varit I 20 Från försvarspolitisk synpunkt är avvecklandet av I 14 i Gävle det absolut sämsta alternativet, och jag anser att en nedläggning av det regementet inte är bra ur försvarssynpunkt. Det måste vara möjligt att ta hänsyn till regionalpolitiska motiv i andra bedömningar. Staten får i andra sammanhang hitta lösningar på sysselsättningsproblemen. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till motion Fö18, men jag tänker för att spara kammarens tid inte begära rösträkning.

Herr talman! Jag vill beröra några delar av ett antal motioner som jag själv och andra kvinnor som är aktiva i det socialdemokratiska kvinnoförbundet har skrivit. Det gäller motionerna Fö312, 313 och projektet beskrevs det som ett litet och billigt svenskt alternativ till dyra utländska stridsflygplan. Det trodde då den socialdemokratiska riksdagsgruppen och inte minst de socialdemokratiska kvinnorna på. Sedan dess har kostnaderna ökat alldeles oerhört. Regeringen konstaterar också detta i den proposition som vi nu behandlar. Man konstaterar också att det nu aktuella prisläget förutsätter fortsatta flygplansleveranser efter delserie 2. Enligt överbefälhavaren bör JAS produceras i minst 300 exemplar för att löna sig, dvs. mer än dubbelt så många som de 140 som vi i dag har att direkt ta ställning till. Det handlar alltså knappast om 57,8 miljarder utan om väsentligt mer pengar. I ett läge när kvaliteten försämras i barnomsorg, äldreomsorg, vuxenutbildning och sjukvård och då välfärdssystemen raseras -- jag vet att dessa jämförelser inte är populära, men vi måste faktiskt göra dem -- kan det inte vara vare sig rimligt eller försvarbart att fortsätta med ett JAS-projekt som slänger miljard efter miljard i ett stort svart hål. Ingen politiker skulle i dag komma på tanken att ta initiativ till JAS. Vi har nu en chans att sätta stopp efter delserie 1. Det är verkligen att beklaga att detta inte verkar bli det beslut som skall fattas här i dag. Det är också något av slumpens cynism att vi här i riksdagen i dag skall fatta beslut om förlängning av en satsning på ett militärt högteknologiskt system som JAS samtidigt som FN:s stora miljökonferens startar i Rio. FN antog i höstas en resolution om hur man kan använda militära resurser för miljöändamål. Resolutionen bygger på en FN-studie, som är utarbetad av en arbetsgrupp vars ordförande var Maj Britt Theorin. I den föreslår man att alla miljökrav som gäller det civila samhället också skall gälla all militär verksamhet. Den FN-studien kommer att behandlas på Rio-konferensen. I vår motion Fö313 föreslår vi att regeringen skall ta fram en nationell aktionsplan för hur militära resurser kan användas för att rädda eller återställa förstörd miljö. Utskottet menar att vi bör vänta på resultatet av Rio-konferensen. Jag tycker att det är ett väl defaitistiskt sätt att se på de här viktiga frågorna. I många andra sammanhang har vi i Sverige, åtminstone tidigare, kunnat gå före och fungera som spjutspetsar. Det vore inte mer än rimligt att vi kunde göra det också när det gäller miljö och militär verksamhet. Det är inte så att jag inte har fullt förtroende för att mina partivänner som befinner sig i Rio just nu kommer att driva de här frågorna mycket aktivt på miljökonferensen, men jag tycker att det hade varit en styrka om de hade vetat att de hade haft försvarsutskottet mer aktivt bakom sig i sitt arbete. Nu är det inte så. Jag förutsätter trots allt att det i framtiden kommer att bli ett mer aktivt miljöarbete också i försvaret. Herr talman! Jag tänker inte framföra några yrkanden vad gäller de motioner som jag nu har berört, men jag står givetvis bakom de förslag som finns i dessa motioner.

Herr talman! Under allmänna motionstiden lämnade Rolf Dahlberg och undertecknad in en motion inför det försvarspolitiska beslutet, där vi hävdade att Hälsinge regemente, I 14, bör bevaras. Ur försvarspolitisk och ur försvarsekonomisk synpunkt är ett bevarande av I 14 att föredra framför t.ex. I 21 i Sollefteå. Detta är överbefälhavarens synpunkter, inte mina -- tungt vägande skäl för bevarande av I 14, kan man tycka, när ett försvarspolitiskt beslut skall tas. Regeringen och försvarsutskottet väger dock in andra aspekter än de rent försvarspolitiska och ansluter sig till överbefälhavarens alternativ 2, avveckling av Hälsinge regemente. De regionalpolitiska effekterna i Sollefteå anses så viktiga att dessa går före de uppgifter i beredskap och krig som I 14 och försvarsområde 21 i Gävle har. Bakom detta ställningstagande står ett enigt försvarsutskott. I kammaren finns alltså en enig politisk uppfattning att I 14 skall avvecklas och I 21 bevaras. Samtidigt finns det från Gävleborgs läns ledamöter en enig uppfattning, som kommer till uttryck i en gemensam motion, att de försvarspolitiska och försvarsekonomiska aspekterna skall gå före de regionalpolitiska. Det gläder mig att vi riksdagsledamöter från Gävleborg, oavsett partitillhörighet, har kunnat visa upp en samstämmig uppfattning i denna fråga. Tyvärr har vi inte fått gehör för våra synpunkter inom resp. I 14:s avveckling är tyvärr ett faktum. Detta är ett tungt beslut, som berör inte bara Gävle utan många enskilda människor. Jag har personligen djupt engagerat mig inför detta beslut. Samtidigt som jag förstår att det är helt nödvändigt att banta den fredstida organisationen för att få ett långsiktigt effektivt försvar av hög kvalitet tycker jag att det känns svårt att medverka till att lägga ned Hälsinge regemente. I den situation som vi gävleborgare nu ställs inför ges ingen reell möjlighet att här i kammaren fullfölja vår ambition att bevara I 14 i Gävle, då det inte finns något förslag till alternativ nedläggning av något annat regemente. Skall de försvarspolitiska ramarna hållas, måste besparingar ske någon annanstans, antingen genom att något regemente avvecklas eller genom andra besparingar, t.ex. på materiel. För avveckling av I 21 i Sollefteå, finns det definitivt ingen majoritet. Det gäller nu att se framåt, och jag hoppas nu på att planerna på en utbyggd högskola på I 14:s område snabbt kan realiseras. Det gläder mig särskilt att regementschefen är så positiv till planerna, vilket borgar för ett gott samarbete med högskolan. I morgon skall riksdagen besöka Gävle. Jag vill inte sticka under stol med att det hade känts betydligt bättre att komma med den glada nyheten att regementet skulle bevaras. Nu blir det inte så. Jag vill då passa på att hälsa er alla hjärtligt välkomna som har för avsikt att åka. Ni kommer att bli mycket väl mottagna, och ni kommer att få ta del av den gävleborgska gästfriheten. Välkomna till Gävle!

Herr talman! Vårt försvar skall enligt riksdagens uppfattning formas utifrån det säkerhetspolitiska läget i vår omvärld och då utifrån de eventuella hot som vår nation kan stå inför. Det är den formella utgångspunkten. Men verkligheten ser med mycket stor sannolikhet väldigt mycket annorlunda ut i dag. Vid de samtal som jag har haft med försvarspolitiker och militärer har jag ställt frågan hur man har kommit fram till de olika siffrorna, hur stor försvarskostymen behöver vara. Jag kan faktiskt säga att jag aldrig har fått något tillfredsställande svar på hur man har kommit fram till just den storlek som man föreslår på försvaret för de kommande åren. Det här bekräftas ju också, när Hans Lindblad tidigare i dag visade hur det snarare är försvarsbyråkratin och gammalt konservativt tänkande som har styrt utformningen av försvaret än det säkerhetspolitiska läget och de hot vi kan stå inför. Herr talman! Det är inte okänt, och det har några stycken sagt här i dag, att vår omvärld har genomgått en kraftig politisk förändring. Öst--västkonflikten är borta. En anda av samarbete och gemensam konfliktlösning har trätt i dess ställe. Warszawapakten har liksom packat ihop, och Sovjetunionen har upplösts. Den här nya situationen ger oss givetvis både nya möjligheter och också en del nya svårigheter. Slutsatsen av den här positiva utvecklingen har i princip i alla europeiska länder lett till omprövning av försvarspolitik och försvarsutgifter, dock inte i Sverige. Här föreslår regeringen och en majoritet i försvarsutskottet -- och troligtvis också senare i kväll här i kammaren -- att man realt höjer försvarsanslagen. Det finns fog för att fråga om man har uppfattat utvecklingen i vår omvärld. Jag måste tolka det här med försvarsanslaget som att majoriteten anser att hoten snarare ökat, trots att alla andra är eniga om att hoten mot Sverige har minskat. I motion Fö34 har sex socialdemokrater försökt resonera kring det här och har också föreslagit en annan inriktning än vad försvarsutskottets majoritet har gjort. Vi skiljer oss från utskottsmajoriteten på ett antal principiellt viktiga punkter, och det finns också punkter där vi skiljer oss från den socialdemokratiska linjen i försvarsutskottet. Med det förslag som vi har ges ett ekonomiskt utrymme såväl för att höja kvaliteten på utrustningen i försvaret som för att göra ökade säkerhetspolitiska insatser och givetvis för att kunna hantera de sysselsättningsproblem som blir en följd av minskad försvarsorganisation. Herr talman! Jag har lyssnat mycket på den debatt som har förts under dagen här i kammaren. Många saker har diskuterats, och definitivt har många detaljer i försvarsorganisationen debatterats. Det har varit mycket om olika regementen och delar i försvarsorganisationen. Det är självklart viktigt att diskutera en del av detta, men det jag saknar i debatten är ju grunden för hur försvaret skall utformas och hur stor försvarskostymen skall vara utifrån en säkerhetspolitisk analys. I de olika dokument och diskussioner som föregått dagens beslut har jag inte kunnat finna att man redovisat något militärt hot som Sverige skulle stå inför i dag eller under överskådlig framtid. Personligen har jag frågat en hel del folk som sysslar med försvarsfrågan, om de anser att det föreligger ett militärt hot mot Sverige. Alla jag har pratat med säger att det gör det inte. Argumentet för försvaret från dem som vill ha ökade anslag är, i brist på militära hot, givetvis den osäkerhet som utvecklingen i öst faktiskt innehåller. Man brukar säga att vi vet inte vad som kan hända i det forna Sovjetunionen, numera Ryssland, och i de baltiska staterna, som ligger närmast oss. Därför måste vi öka anslagen och ha en mycket stark försvarsmakt. Herr talman! Det är ovedersägligen så att det råder osäkerhet om hur utvecklingen i vårt närområde kan bli. På den punkten måste jag ge försvarsivrarna rätt. Men vad är det då man föreslår för att minska osäkerheten, som kan leda till militära hot i framtiden? Ja, som jag ser det, förespråkar man en mycket passiv linje och stora inköp av stridsvagnar, flygplan och ubåtar. Jag tycker att man i stället skall börja analysera vad osäkerheten består i och utifrån det säga vad vi från svensk sida kan göra. Den främsta osäkerhetsrisken finns givetvis i vårt närområde, i det gamla Sovjetunionen och framför allt i Ungern, Tjeckoslovakien, Östtyskland och andra östländer -- har skapat problem. Man har överfyllda förläggningar i S:t Petersburgsområdet och vid Murmansk. Den enorma bristen på bostäder och problemet att försörja de återvändande trupperna skulle kunna vara krutdurken som faktiskt kan leda till att andra politiska krafter, mera aggressiva, ser till att ta makten. Om jag får ägna mig litet litet åt historia, vill jag säga att den bolsjevikiska statskuppen 1917 började faktiskt i arméförläggningar, på grund av dåliga förhållanden och brist på mat. Det är inte helt otroligt att historien skulle kunna upprepas. Det finns politiska krafter i Ryssland som redan i dag utnyttjar det här. Man kan också säga att en förklaring till att trupperna inte har dragits tillbaka från de baltiska staterna är problemen att finna förläggningar. Det är klart att vi måste börja diskutera i Sverige vad vi gör åt detta. Vad gör vi åt de ekonomiska problem som finns på östsidan som kan skapa social oro och som i förlängningen ger möjligheter för andra politiska krafter att ta över, i Ryssland framför allt? Vad gör man med de akuta miljöproblem som faktiskt också kan leda till social oro, därför att man inte klarar vattenförsörjningen? Om hälsosituationen blir akut, ges också utrymme för andra krafter, som vi inte från svensk sida skulle se som speciellt positivt om de styrde Ryssland. Vad kan vi göra? Jo, vi kan använda de nya resurser som vi kan skrapa ihop till att i större utsträckning göra insatser, hjälpa till att bygga bostäder för de hemvändande soldaterna, hjälpa till med snabbare återuppbyggnad av den ryska ekonomin och göra insatser för att stoppa miljökatastroferna. Det är vår slutsats som står bakom motion Fö34 att detta är vad man behöver göra. Jag måste ändå få fråga dem som sitter i försvarsutskottet: På vilket sätt minskar osäkerheten i vårt närområde, hur försvagar vi de faktorer som skulle kunna leda till militära hot, med de här inköpen av utrustning? På vilket sätt kan fler stridsvagnar, fler ubåtar och mer annan sådan materiel leda till att det blir lugn och ro i Ryssland? I vår motion föreslår vi också, för att få loss pengar till att göra den typ av säkerhetspolitiska satsningar som vi förordar och för att kunna se till att försvaret verkligen får den högkvalitativa utrustningen, att man säger nej till stridsvagnsinköpen, att man omprövar delserie 2 av JAS och att man också gör kraftigare neddragning av krigs och fredsorganisationen. Herr talman! Det totala försvarsanslagets storlek har varit det som mest har debatterats i den allmänna debatten. Det har också sagts av många att bantningen som man nu gör av organisationen och den samtidiga höjningen av anslagen ändå inte kommer att passa ihop och att det skulle behövas betydligt kraftigare nedbantningar. Vad vi gör i motion Fö34 är att vi föreslår oförändrat försvarsanslag och att man i konsekvens därmed måste minska försvarsorganisationen något mer än vad t.o.m. den socialdemokratiska partimotionen föreslår. Det är också så, som några stycken har påpekat, att den folkliga opinionen mot ökade försvarsanslag är mycket stark. 70 riksorganisationer, nästan alla politiska ungdomsförbund, nästan hela det kyrkliga Sverige, fackföreningar, folkrörelser och andra har starkt uttalat sig mot höjda försvarsanslag. Statistiska centralbyråns undersökning av hur svenska folket ställer sig till höjda försvarsanslag visar att 75 % vill ha oförändrade eller minskade anslag, trots att de har blivit upplysta om att det skulle innebära mycket kraftiga neddragningar av försvarsorganisationen. Det beslut som vi i dag troligen kommer att fatta går emot det stora folkliga motstånd som faktiskt finns mot att använda mer pengar till försvaret. Jag tror att många svenskar tycker att det ter sig märkligt att riksdagen och dess folkvalda har råd att lägga betydande mängder nya pengar på försvaret när vi på andra områden måste göra kraftiga nedskärningar. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till motion Fö34 yrkande 1, 2, 5, 6, 7, 9 och 13. Jag vill också yrka bifall till reservationen 9 och till
Herr talman! Det är väl ingen som hävdar att hotbilden gör att det finns skäl att öka de svenska försvarsanslagen, dvs. att hotet skulle vara större nu än tidigare. I stället gäller detta det jag sade tidigare, nämligen byråkratin. Det har i det tidigare svenska försvaret funnits så oerhört stora brister som till stora delar har varit dolda. Det har framkommit siffror som har visat att mängden materiel som har funnits på papper men inte i verkligheten har motsvarat 10--14 miljarder kronor. Grabbarna har inte skyddsvästar, och det finns andra stora brister. Det normala hade varit att när man minskar på krigsorganisationen hade man också kunnat minska på anslagen. Tänk om det hade blivit krig de senaste åren! Då hade det blivit fullkomlig katastrof med dessa brister. Frågan är hur lång tid det får ta att reparera dessa brister. I det nya läget kan vi kanske ta ganska många år på oss. Det pris vi nu får betala är för att återställa kvaliteten i en organisation som har varit i en oerhört stor obalans. Hos vem ligger skulden? Skulden ligger till stor del på de myndigheter som hela tiden har rått oss att behålla den stora organisationen och har hårt kritiserat de politiker som har velat genomföra strukturomvandlingar. Men det är också en kritik mot oss i det här huset som inte har försökt att sätta sig djupare in i detta. Jag har själv framfört kritik, men jag borde också ha gått ännu tuffare fram. Det var egentligen först efter Kuwaitkrisen som alla insåg att det inte går att ha en försvarsmakt med så stora brister, som inte kan slåss nattetid, har för dålig kommunikationsutrustning och där skyddet är utomordentligt litet. De mekaniserade förbanden består av stridsvagnar från 50 och 60-talen och som därmed är utslitna. Om ett förband skall åka ut på övning med tio vagnar är det fem som tar sig ut utanför kaserngården. De andra blir stående. Det är en orimlig situation. Det är det här, inte hotbilden, som har lett till den väldiga obalansen. Det är naturligtvis djupt tragiskt att den största statliga verksamheten, vilket det här ju faktiskt är, har drivits under sådana former med så ytterligt stora obalanser. Men i mycket har värnpliktshysterin fått styra, inte balansen eller hotbilden. Därför blir det litet märkligt att öka försvarsanslagen i det här läget. Det är därför det är helt oacceptabelt med dessa brister. Vi måste både minska organisationen och åtgärda de värsta kvalitetsbristerna.

Herr talman! Jag håller med Hans Lindblad om mycket av det han säger, dvs. att försvarsbyråkratin har fått styra och ställa på ett sätt som har gjort att vi sitter i den situation vi gör i dag. Vi har från de folkvaldas sida varit alldeles för flata och inte gjort några uppföljningar och inte kontrollerat att fattade beslut har blivit genomförda. Det ansvaret får riksdagen och regeringen ta på sig -- både borgerliga och socialdemokratiska sådana. Det är klart att vi står inför en situation där materiel behöver förnyas. Precis som jag sade behöver vi ett vassare försvar. Men för att då inte behöva gå så långt som den borgerliga majoriteten gör, dvs. att vilja höja försvarsanslagen i dag, och samtidigt få råd att skapa det vassare försvaret, måste man skära ytterligare i organisationen. Det här handlar också om politiska bedömningar, dvs. om en avvägning mot andra intressen. Det är ju inte så att vi har obegränsat med pengar. Det är väl också så, Hans Lindblad, att både i debatten, och även i de dokument som har funnits, har osäkerhetsmomentet, dvs. vad som kan hända, varit en viktig faktor i resonemangen om en höjning av anslaget. Det är riktigt att vi i dag inte kan veta vad som händer i alla delar efter år 2000 och hur Ryssland skall uppträda. Men denna osäkerhet får ha sina begränsningar i hur mycket den får kosta. I mitt anförande försökte jag framföra frågan om vad vi skall göra för att minska denna osäkerhet som skulle kunna leda till ett militärt hot. Jag har hört litet från försvarsutskottet och från regeringen om vad man har tänkt att göra för att minska riskerna för oroshärdar, även sociala sådana, i det forna Sovjetunionen, som skulle kunna leda till ett framtida militärt hot mot oss. Jag tycker att det är sorgligt -- och det bevisar ytterligare Hans Lindblads och min tes -- att dagens försvarsbeslut inte är baserat på det säkerhetspolitiska läget utan snarare på ett slags baklängesräkning, som framför allt våra militärer har gjort, under parollen ''behåll så mycket som möjligt av det gamla''.

Herr talman! Det förslag till försvarsbeslut som riksdagen skall ta ställning till i dag innebär en kraftig satsning på svensk försvarsindustri. Det innebär inte bara beställning av ytterligare JAS plan utan dessutom beställningar av ytfartyg, stridsvagnar, missiler, ammunition, utveckling av de nya vapensystemen Bamse och Bonus m.m. Det är därför som försvarsnotan blir så dyr. Inte minst i dag när ekonomin är i så dåligt skick att man måste dra ner på den sociala servicen och kulturutbudet är det oacceptabelt att plussa på försvarsbudgeten med över 7 miljarder. Konkurrensen på den internationella vapenmarknaden har hårdnat betydligt, bl.a. beroende på att många industriländer har minskat på sina försvarsutgifter -- dock inte Sverige. Detta har lett till att den svenska försvarsindustrin har tvingats till omstruktureringar och minskningar av antalet anställda. Nu tvingas riksdagen besluta om miljardbelopp för materielanskaffning, och därmed hålla industrin under armarna med förhoppning om att reglerna skall förändras vad gäller internationellt samarbete om utveckling och produktion av krigsmateriel. Försvarsindustrin förbereder sig på ökad export. I detta läge anser jag att det vore mera rimligt att planera för en omställning från militär till civil produktion. Jag har väckt en motion i den frågan. En utredning gjordes redan 1984 av Inga Thorsson, som också kom med förslag till hur man skulle kunna gå till väga. Hade utredningens förslag följts då, hade vi inte befunnit oss i det prekära läge vi nu gör med den svenska försvarsindustrin. I min motion har jag pläderat för hur angeläget det är att planera för en omställning. Tyvärr avstyrker utskottet motionen med hänvisning till att det i första hand åligger de aktuella företagen att själva ta initiativ till erforderliga strukturåtgärder. Bofors nye VD Egon Linderoth har i en intervju i Svenska Dagbladet klart deklarerat att det inte är aktuellt med någon omställning till civil produktion. De civila produktidéer som kan komma fram skall i stället tas om hand av företag utanför koncernen. Det nygamla Bofors har vidare klart slagit fast att affärsidén är att ''utveckla, tillverka och marknadsföra kvalificerad försvarsmateriel för det svenska försvarets behov och för den internationella marknaden.'' Visionen är att Bofors vid sekelskiftet skall vara en av Europas ledande leverantörer av kvalificerad försvarsmateriel. Är det som vapenproducent Sverige skall profilera sig i framtiden? Jag tycker inte det. Försvarsutskottets betänkande inleds med en beskrivning av inriktningen av säkerhets och utrikespolitiken. Det slås fast: ''Ett viktigt inslag i säkerhetspolitiken är att utåt verka för avspänning, nedrustning, samarbete och demokratisk utveckling.'' Det står vidare att: ''Den svenska utrikespolitiken som del av säkerhetspolitiken syftar till att främja en fredlig utveckling i vår omvärld, att förhindra konflikter, att undanröja konfliktorsaker samt att även i övrigt främja och tillvarata Sveriges säkerhetsintressen.'' En sådan inriktning går inte att förena med en aggressiv marknadsföring av krigsmateriel. Just nu pågår för övrigt en missilmässa i Stockholm som har upprört många fredsvänner. Sverige har inbjudit representanter från stater som har kränkt mänskliga rättigheter å det grövsta. Tidigare motiverades en livskraftig svensk försvarsindustri med att det för att vår neutralitetspolitik skall vara trovärdig, behövdes att vi var oberoende att införskaffa krigsmateriel till det svenska försvaret. Nu tunnas neutralitetsbegreppet ut utan att egentlig analys och debatt förekommer. Man talar inte särskilt mycket om oberoende, utan nu är det tvärtom tal om att vi skall ha internationellt samarbete. Utskottet refererar vad regeringen skriver i propositionen om behovet av att överväga svenska relationer till existerande samarbetsorgan i Europa på det försvarsindustriella området. I första hand talar man om The Independant European Programme Group, IEPG. Det är en samarbetsgrupp som består av europeiska NATO länder förutom Island. Den här gruppen har till syfte att utveckla och producera vapen. Det kan ju knappast kallas att förhålla sig militärt oberoende till en allians när man nu vill söka kontakter med allierade stater och deras utveckling av försvarsmateriel. Varken utrikesutskottet eller försvarsutskottet kommenterar förslaget om att överväga samarbete med IEPG. Jag tycker att man kunde ha gjort detta. Borde inte riksdagen diskutera en sådan viktig kursändring? Det är ändå allvarligare att man inte bara överväger, utan man har faktiskt redan tagit kontakter och ansökt om ett samarbete med IEPG. Men NATO-länderna har ställt sig tveksamma till att Sverige skulle ingå i gruppen. För övrigt är Sverige det första neutrala land som har ansökt om ett sådant samarbete. Bofors vision är att vara ledande när det gäller att leverera vapen till världens länder. Min vision är att Sverige skall vara ledande när det gäller aktivt fredsarbete och att bidra till att konflikter löses med fredliga medel. Då kan vi inte tillsammans med Turkiet vara de enda stater i Europa som ökar försvarsanslagen.

Herr talman! Ledamöter! Det har hänt ganska mycket sedan denna riksdag diskuterade försvarspolitik och fattade försvarsbeslut senast. Läget i vår omvärld och det världspolitiska läget har förändrats oerhört. Det kalla kriget har ersatts av demokrati, samförstånd och öppenhet. Ett helt nytt läge har uppstått. I dag kan ingen peka ut vilka hot vi ser. Det har verifierats i den debatt som har pågått här under dagen. Den enda hotet som kan tänkas anges är osäkerheten i sig själv. Trots detta läge med avsaknad av militära hot väljer regeringen, och tyvärr också mitt eget parti Socialdemokraterna, att satsa nya pengar utöver inflation och nuvarande ram. Detta trots att övriga världen gör en helt annan bedömning av det säkerhetspolitiska läget. Om man utgick från osäkerheten som ett allvarligt hot skulle alla andra länder i Europa ha exakt samma utgångspunkt. Då skulle de också upprusta och öka sina kostnader för det militära försvaret. Det gör man de facto inte. Trenden just nu är minskade försvarskostnader eller eventuellt oförändrade kostnader. Trots att Sverige befinner sig i ett oerhört svårt läge budgetmässigt, med stora budgetunderskott och stora nedskärningskrav på hela den sociala välfärdssektorn, väljer regering, och tyvärr även opposition, att öka anslagen. Trots den folkliga opinion som Kent Carlsson redovisade här, där 74 % säger nej till ökade försvarsanslag, ökar man anslagen. Om man skall göra en jämförelse med hur EG-frågan behandlats i Sverige, framstår den nästan som ett demokratiskt föredöme. Man kan ju diskutera vilka orsaksgrunderna till den här satsningen är. Det finns ett par partier som redan i valrörelsen låste upp sig oerhört. De har låst upp sig historiskt för att i varje läge vilja satsa på försvaret, oavsett vilket hotläge vi ser runt omkring oss. Moderaterna är självfallet de främsta företrädarna för detta. Det är ingen hemlighet att regeringspartierna har varit djupt splittrade. Folkpartiet drev en helt annan linje innan valet. I dag är säkert inte heller Folkpartiets väljare glada. De låsta positionerna inom partierna är en av orsakerna. Man kan också konstatera att de lokala befolkningsopinionerna och professionens tryck antagligen är andra orsaker. Professionen har diskuterats en hel del här i riksdagen i dag. Det har diskuterats på vilket sätt de styr försvarsbeslutet och på vilket sätt de egentligen har en oerhörd makt över vilka beslut som kommer att fattas. När det gäller den lokala opinionen tror jag att samtliga ledamöter i den här kammaren har varit ganska utsatta och har ganska stor kännedom om vad lokala opinioner förmår att göra. Om riksdagen enbart skulle utgå från dessa opinioner, skulle vi ha kvar vart enda regemente och helst bygga tre nya i varje medelstor kommun. Det hemska är inte att människor har kommit upp till Stockholm från orter med nedläggningshotade regementen. De har vallfärdat hit med sina overheadpapper och sina kompendier. Det hemska är att t.o.m. de städer som aldrig har diskuterats eller varit utsatta för nedläggningsrisker också kommer upp för säkerhets skull. Det finns ett oerhört tryck här. Tyvärr måste man nog säga att Sveriges försvarspolitiker, varken i försvarsutskott eller på försvarsdepartementet har vågat ta tag i detta. De har inte vågat lägga upp motbild och bemöta detta. Grunden för den svenska försvarspolitiken borde handla om den hotbild, det säkerhetspolitiska läge vi ser runt omkring oss. Kent Carlsson redovisade här förut att i dag är hotbilden inte främst militär. Den har andra grunder och karaktärer. Det rör sig om befolkningskriser, miljöproblem, hungersnöd, folkomflyttningar, kris inom andra militära styrkor osv. Det har i princip inte nämnts någonting om detta, varken i propositionen eller betänkandet. Det har inte föreslagits några konkreta åtgärder. Det är egentligen inte så underligt. När militärer och försvarsbyråkrater skall skriva en proposition och ett betänkande är man inte fostrade till att göra den bedömningen. Militärer har ett militärt utgångsläge. Det kan man inte lasta dem för. Men det är litet fel och svagt av oss politiker att vi inte vågar bryta den metoden och att vi inte vågar gå in och peka på alternativa hot osv. Vi är sex socialdemokrater som har lagt en motmotion Fö34. Jag vill passa på att i det här sammanhanget göra samma yrkande som Kent Carlsson. Det innebär i princip att vi säger ja till ett nollbud. Det handlar inte om att vi vill nedrusta, utan det handlar om att vi vill satsa samma pengar som vi har i dag plus inflation eftersom att vi vill avvakta och se vad som händer. Vi säger nej till den teknikutvecklingsfaktor som med säkerhet kommer att innebära en konstant utgiftsökning, vilket också sannolikt kommer att vara inflationsdrivande. Tji fick de moderata politiker som ville sänka skatten! Det blir antagligen inte så mycket med det, eller så blir det ett ökat budgetunderskott. På kort sikt vill vi förändra fredsorganisationen. Vi tror att det också är nödvändigt att gå längre än vad som föreslås i den socialdemokratiska motionen, även om den går åt rätt håll. Det är ingen omöjlighet att gå ner till tio brigader. Det är tvärtom antagligen nödvändigt om vi skall ha möjlighet att satsa på kvalitet, och det har varit ledstjärnan i hela denna debatt. Tyvärr har vi inte gått tillräckligt långt, eftersom vi har varit utsatta för tryck. På lång sikt måste man börja diskutera vilket slags försvar som Sverige har störst nytta av. Det har inte diskuterats mycket. Vi har varit inne litet på den frågan. Vi har i vår motion pekat på att vi inte tror att det är det stora plattformsförsvaret med JAS, stridsvagnar och ubåtar som är det intressanta. Vi vet inte om det är troligt att Sverige skulle bli utsatt för något slags stort invationskrig med front-motfront-strider. Vi är inte militärer, och vi har självfallet inte den kunskap om vad som man i alla lägen borde ha. Däremot borde dessa tankegångar förts fram och diskuterats, men det har man inte gjort. Den debatten har inte förts, och inte heller detta är i försvarsbudgetens intresse. Den enda av de heliga kor som egentligen har varit uppe till debatt är något som vi i grund och botten inte diskuterar i dag, men som vi kommer tillbaka till så småningom. Det handlar om värnpliktsfrågorna och den diskussion som förts om totalförsvarsplikten. Det är bra att vi där har lyckats nå fram till en konstruktiv lösning. Det visar just på vikten av att göra omprövningar och våga diskutera hur vi skall kunna lyckas upprätthålla demokratiska krav och ha kvar pliktsystemet. Vi har ju ändå ett pliktsystem som inte tvingar oss till onödigt höga försvarskostnader, och vi kan dessutom stärka det civila försvaret. Det finns ytterligare en punkt där vi har riktat kritik mot detta förslag. Det rör sig om det sätt på vilket man har behandlat det civila försvaret. Just inom det civila försvaret finns det oerhört stora problem som måste lösas och diskuteras. Men tyvärr finns inte heller här några lösningar. I dag har många av det civila försvarets uppgifter lagts över på kommunerna och blivit kommunaliserade. Däremot har inte finansieringen och inte heller pengarna blivit det. Vi ser i dag hur många kommuner negligerar de krav som riksdagen ställer. Detta har inte diskuterats. De internationella civila hoten, som Kent Carlsson var inne på, har inte heller tagits med. Jag tycker därför att betänkandet är ofullständigt. De frågeställningar som är viktiga är inte med. På något sätt kan man få intrycket av att detta är det förra försvarsbeslutet, som omskrivits litet grand för att passa år 1992, och något som man gjort i stället för att försöka formulera svar på de nya frågorna. Det tror inte jag är rätt metod. Det behövs nya tankar och nya lösningar. Med detta vill jag yrka bifall till de yrkanden som
Herr talman! Jag tackar Martin Nilsson för hans anförande. Han beskriver världen med en ganska stor och bred pensel med rosa färg, en värld präglad av demokrati, samförstånd och öppenhet. Jag kan ge en bild av en annan värld, en värld av osäkerhet, där risken för storkrig har minskat, men där småkrigen faktiskt finns runt omkring oss. I vårt närområde finns politisk instabilitet med snabba skiftningar. Det är framför allt en värld där de militära resurserna i vårt närområde är fortsatt stora. Jag skulle vilja be Martin Nilsson att tänka på skillnaden mellan politiska och militära hot. Visst har det direkta politiska hotet i form av expansionism i vårt närområde och snabbt användbara militära styrkor som kan användas mot vårt land minskat. Men så länge vi kan se stora militära styrkor i vårt närområde måste vi absolut upprätthålla ett starkt försvar. Vi måste lära oss att skilja mellan militära och politiska hot. Politiska hot kan skifta mycket snabbt. De kan skifta under några dagar, som vid sovjetkuppen i augusti och september, under veckor och månader. Att bygga upp förlorad militär kapacitet tar inte veckor eller månader. Det tar år och decennier att utbilda soldater och utveckla vapensystem för framtiden. Det är därför som vi även för framtidens säkerhet behöver ett starkt försvar. Även om vi kan se många positiva tecken skall vi komma ihåg att det även i vår omvärld kommer att vara de vassaste vapensystemen -- marininfanteribrigader, luftlandsättningsdivisioner, modernt jakt och attackflyg -- som kommer att skrotas sist, de som är mest användbara och starka som försvar mot en tänkbar angripare. Jag skall anknyta till det som Hans Lindblad tidigare sade. En av de viktiga anledningarna till att vi vill satsa 7,3 miljarder under dessa fem år och Socialdemokraterna vill satsa 3,8 miljarder, vilket också är en ökning av försvarsanslaget, är att de länder i vår omvärld som nu kan hösta in nedrustningens frukter, efter att ha upprustat under en stor del av 80-talet, har ett mycket bättre läge. De har redan köpt stridsvagnar, nya ubåtar, i de fall de har behövt dem och nya jaktflygplan. Det har inte vi kunnat göra, och därför måste vi genomföra den moderniseringen nu. Jag är ledsen att behöva höra det försåtliga talet om att vi skall få ett vassare försvar med hög kvalitet i dessa tio brigader, dvs. 50 000 man, som skall utgöra vår fältarmé, när vi inte skall köpa nya stridsvagnar, något som är en förutsättning för att kunna föra effektiva markstrider, när vi inte skall köpa JAS och inte skall köpa nya ubåtar. Jag undrar verkligen om Martin Nilsson har tänkt efter vilka militära styrkor som faktiskt finns kvar och som kommer att finnas kvar under överskådlig framtid. När stridsvagnarna smids om till plogbillar, skall jag vara den förste som står i denna kammare och säger: Nu är det dags att dra ner våra försvarsansträngningar.
Herr talman! Det är fint det, Henrik Landerholm. I grunden håller vi med varandra. Jag håller med om att det finns en instabilitet i världen, och vi har inte sagt någonting annat. Instabiliteten är ett problem. Vi säger också i våra motioner och förslag att vi inte vill avrusta, utan vi vill ha kvar samma summa pengar till det militära försvaret som sådant. Men vi måste ju också diskutera hur vi bäst kan motarbeta och förebereda oss för de hot och den instabilitet vi ser. Det är detta som Kent Carlsson och jag här har försökt diskutera, nämligen vilka hotbilder vi ser och hur vi bäst skulle kunna möta dem. Då måste man tyvärr konstatera att det inte först och främst är fråga om militära medel. De pengar som vi lägger på militära medel skulle vi sannolikt kunna få ut mer av genom andra säkerhetspolitiska åtgärder. Tyvärr är ni inte -- herr Landerholm, som tillhör den profession som jag tidigare talade om -- rätt personer för att komma till rätta med de problem vi ser i dag. De är i grund och botten inte militära. Man kan alltid vilja ha mer pengar till försvar och olika angelägna åtgärder. Det tycker också jag skulle vara mycket fint och bra. Men nu har det svenska samhället inte obegränsat med resurser. Det borde inte minst Henrik Landerholm veta, som är anhängare av stora skattesänkningar i samhället. För att klara välfärden och de grundläggande uppgifter som finns i samhället, måste vi faktiskt kunna prioritera, och då kommer inte detta högst upp på dagordningen. Det finns andra saker som är mer angelägna. Satsar vi dessa 7,3 miljarder, plus teknikutvecklingsfaktorn, har vi bundit oss för högre utgifter inte bara för denna femårsperiod utan även längre fram i tiden. Självfallet kan man som borgerlig majoritetsföreträdare tycka att det är fint med större försvarskostnader. Men detta kommer tillsammans med exempelvis vårdnadsbidrag och de skattesänkningar ni nu genomför att leda till att vi så småningom kommer att urholka välfärden ännu mer, och vi kommer att ha kvar ett högt skattetryck. Det är möjligt att det är detta ni önskar. Men jag tror inte att det är vad majoriteten av svenska folket önskar, nämligen att rasera välfärden för att vi skall ha råd att öka försvarskostnaderna och exempelvis införa vårdnadsbidrag.
Herr talman! Martin Nilsson gör samma misstag som hans partikamrater gör när de byter argumentation från motion till reservation. Martin Nilsson byter argumentation från från anförande till replik genom att helt plötsligt säga att det nu inte är hotbilden som skall styra försvarets inriktning och omfattning, utan i första hand de begränsade ekonomiska resurserna. Hur Martin Nilsson skall förklara den logiska kullerbyttan vet jag inte. Jag säger det igen: Martin Nilsson målar upp en annan säkerhetspolitisk bild än den som alla partier gemensamt utom vänsterpartiet har kommit överens om och som finns beskriven här i försvarspropositionen. Osäkerheten, den politiska instabiliteten och småkrigen är viktiga faktorer, och det militära hotet kvarstår. Även om det politiska hotet -- den politiska riskbilden, om vi så kallar det -- i dag ter sig ganska mycket snällare än vad den har gjort under en stor del av 80-talet, tycker jag att det är falskt av Martin Nilsson att beskriva vår omvärld som en omvärld med enbart demokrati, samförstånd och öppenhet, när dessa militära resurser fortfarande finns kvar. Jag menar att vi måste anpassa vårt militära försvar efter i första hand de militära resurser som finns i vår omvärld och först i andra hand efter de ganska flyktiga och snabba politiska förändringar som kan ske. De pengar som vi nu satsar på försvaret är inga gigantiska summor. Det är inte så fruktansvärt stor principiell skillnad mellan regeringens satsningar och den socialdemokratiska oppositionens satsningar. Oppositionen vill satsa 3,8 miljarder och regeringen vill satsa 7,3 miljarder. I summan 7,3 miljarder ingår faktiskt den teknikutvecklingsfaktor som Martin Nilsson hävdade skulle ligga utanför. Nästa gång vi fattar ett försvarsbeslut, oavsett om det blir 1995, 1996, eller 1997, skall jag vara den förste att ta en ny debatt med Martin Nilsson och se om de moderna stridsvagnar som fortfarande sprutas ut ur ryska stridsvagnsfabriker har smitts om till plogbillar. Då skall jag vara den förste i kammaren att säga att Martin Nilsson fick rätt, vi kunde nedrusta. Men vi kan inte göra det nu. Jag vill ha svar på frågan i min förra replik: Hur kan någon någonsin påstå att vi får ett vassare försvar om vi inte köper JAS, inte köper nya stridsvagnar och inte köper nya ubåtar? Att kalla det för kvalitet, för ett vassare försvar, är att lura inte bara den opinion som lyssnar på vår debatt utan också kamraterna i kammaren. Hur ser detta ''vassare''
Herr talman! Henrik Landerholm säger att han skulle vara den förste att om fem eller sex år ställa upp på att minska försvarsanslagen, ifall vi skulle se att rustningen minskar osv. Det skulle vara hemskt kul. Det skulle nämligen vara en totalt revolutionerande nyhet bland moderata riksdagsledamöter. Jag tror inte att det har hänt någon gång. Oavsett vilket läge vi har befunnit oss i har Moderaterna sagt att vi skall rusta upp. När nu omvärlden rustar ner, bryter ni helt plötsligt mot era principer och säger att vi inte alls skall följa omvärlden. Nu skall vi bilda en ny och helt egen linje, dvs. vi skall öka omkostnaderna. Henrik Landerholm menar att det finns en motsättning i det jag säger, att å ena sidan hotbilden skall styra och å andra sidan välfärden skall styra. Det är självklart att jag säger det. Det gör ni också. Om ni hade fått bestämma helt fritt och säga att det är en osäker värld som skall styra våra försvarskostnader, skulle ni ha satsat hur mycket pengar som helst, om ni hade haft dem. Men ni har inte de pengarna. Det finns andra angelägenheter i samhället som vi måste sköta gemensamt via skattefinansiering. Den avvägningen gör ni i propositionen och i motioner precis lika mycket som vi gör den i vår motion. Men vi kommer fram till att resurserna till större del borde läggas på välfärden och på att bearbeta hotbilden där vi ser den, dvs. instabiliteten. Där finns också ett problem. Ni säger att det finns en instabilitet i första hand i Östeuropa. Ni delar vår syn att det rör sig om sociala problem i första hand, som kan leda fram till ett auktoritärt samhällssystem i Östeuropa. Men ni vågar inte göra någonting åt det. Ni säger att det bästa sättet att motarbeta det är att satsa litet till på vårt eget militära försvar. Vi säger att det bästa sättet att åtgärda det är att satsa på bistånd där det bäst behövs, dvs. för tillfället i Östeuropa. Det är mycket möjligt att vi skulle få ett vassare försvar med JAS och nya stridsvagnar, men jag tror inte det. Jag tror att det är ett gammalt, klumpigt försvarssystem. Men jag kritiserar inte först och främst det. Vad jag kritiserar är att försvarsutskottet, framför allt den borgerliga majoriteten, inte har vågat, inte velat ta diskussionen om hur ett framtida försvarssystem skall se ut, om hur hotbilden har förändrats och om behovet av ett nytt försvarssystem. Så länge ni inte är beredda att ta den diskussionen här i kammaren eller ute i samhället, kommer ni att måla upp en bild med bara två system, där det handlar om ja eller nej, och det blir en oerhört förenklad försvarsdebatt. Det tjänar varken Henrik Landerholm eller jag på, tyvärr.

Herr talman! Jag inser naturligtvis att Martin Nilsson inte har kunnat följa debatten i dess helhet under dagen och i och med det kanske inte heller har haft klart för sig vad vi socialdemokrater har hävdat under dagens lopp. Jag avslutade mitt anförande med att säga att jag tycker, när vi nu talar om trendbrott, att det verkligen har skett ett trendbrott i dag. Vi tar t.ex. fram det civila försvaret. Men vi har också gemensamt beslutat om en kommitté för en utredning av det totala civila försvaret, och framför allt en uppföljning. Det är ändå någonting som vi gemensamt har kommit fram till och som jag tror är mer väsentligt för den framtida diskussionen om totalförsvaret än många andra resonemang. Martin Nilsson tar också upp de säkerhetspolitiska hoten. Diskussionen mellan Henrik Landerholm och Martin Nilsson tänker jag inte lägga mig i. Men jag vill nog framhålla att om det är några som har resonerat om de framtida säkerhetspolitiska hoten, så är det vi socialdemokrater i försvarsutskottet. Vi ser bl.a. miljöhoten som en av de stora frågorna. Själv pekade jag på bristen på rent vatten som kanske ett av de större hoten inför framtiden. Jag tog också upp andra saker, bl.a. konsekvenserna av de etniska och religiösa krig, eller skall vi säga historiskt grundade krig, som vi för närvarande ser i Centraleuropa. Allt detta kan få konsekvenser som vi i dag inte riktigt kan räkna ut. Jag tror att det måste finnas en öppenhet i diskussionen om säkerhetspolitik. Det säkerhetspolitiska resonemanget måste innehålla en helhetsbild. Jag vill inte dela den något förenklade syn som Martin Nilsson företräder här, och som även andra talare har företrätt.
Herr talman! Jag delar Iréne Vestlunds syn på ett par områden. Jag menar också att Socialdemokraterna delvis har en bättre syn, både vad gäller beskrivningen av det civila försvaret och den säkerhetspolitiska hotbilden som finns i dag. Jag håller med henne. Utskottsgruppen har skrivit bra reservationer. Jag är nöjd med att ni har avgett dem. Men tyvärr går de inte tillräckligt långt. Det kanske inte finns förutsättningar för att diskutera detta och klara ut det så lätt. Men det som i dag känns viktigt för det civila försvaret är inte först och främst en kommitté. Det skulle i första hand behövas lösningar på de resursproblem vi ser ute i kommunerna i dag. Det är möjligt att en kommitté så småningom kan komma fram till sådana förslag. Det är litet tragiskt att man satsar 7,3 nya miljarder och i princip inte lägger någon enda krona, eller väldigt begränsade resurser, på det civila försvaret. Även när det gäller de säkerhetspolitiska hoten finns en skrivning som är bättre än den skrivning den borgerliga majoriteten har förmått prestera. Men tyvärr leder inte heller den någonstans. Det är en skrivning som är till intet förpliktigande. Den leder inte till några nya resurser eller något nytt förhållningssätt i den praktiska politiken. Det är en bra skrivning. Men det fordras kanske litet mer än så. Jag hoppas att det blir nästa steg i den socialdemokratiska försvarsutskottsgruppen, att man kommer längre.
Herr talman! Detta med förhållningssätt tycker jag är mycket intressant. Dessutom är det intressant hur man för en sådan här debatt. Jag tror nog, Martin Nilsson, att det är viktigare att gå ut och diskutera dessa saker på plats, ute i kommunerna, för att också resonera om hur kommunerna fördelar de statliga bidragen. De statliga bidragen kommer ju att bli annorlunda konstruerade nu. Jag är medveten om att Kommunförbundet och regeringen inte har kommit överens särskilt väl om de ekonomiska ersättningarna. Det har varat under ganska många år. Men det har också att göra med att kommunerna inte alltid kanske har haft klart för sig att fredstida beredskap också gäller för krig. Man har hela tiden sagt att elavbrott, bekymmer med vatten, värme, sjukvård osv. har med krigssituationen att göra, och då skall staten betala. Men det fredstida samhället måste också vara robust och klara av dessa saker. Jag är medveten om att en utredning inte kommer att klara av detta, men jag är övertygad om att en mycket klar diskussion mellan kommunala politiker och oss försvarspolitiker måste komma till stånd för att man skall se helheten. Det är ingen lätt materia, det vet vi, inte minst när man också har andra prioriteringsdiskussioner som jag väl inser är ännu nödvändigare och hårdare. Då kan det vara lätt att skjuta ifrån sig det här. Jag tog ett exempel på förmiddagen. Det är den situation man har i en kommun uppe i Dalarna, där hela dricksvattentäkten blivit förgiftad. Vad gör man där? Det kan hända många kommuner i framtiden. Det är ett av de faktiska miljöhot som finns nära inpå oss. Den diskussionen tror jag Martin Nilsson och jag kommer att klara ut tillsammans. Man skall inte tala om korståg i detta sammanhang, men vi kan väl flagga för det.
Herr talman! Vi hoppas det. Jag tror att Iréne Vestlund och jag är överens i mycket. Problemet är att saken diskuterats i många år men inte kommit någonstans. Det vi ser i dag är det problem Iréne Vestlund tar upp, att kommunerna tvingas prioritera mellan olika verksamheter. Då ligger tyvärr inte det civila försvaret så högt. Vi får hoppas att regeringen kommer med något slags rättighetslag även på detta område. Det brukar man vara rätt duktig på annars.

Herr talman! Sveriges flygvapen står inför genomgripande förändringar. Flygvapnets betydelse har kommit alltmer i fokus tack vare de senaste årens internationella händelser. Tålighet och avancerad teknik har visat sig överlägset i ett modernt krig. Sammanbrottet i Östeuropa har medfört att den stabilitet som Warszawa och NATO pakterna trots allt stod för, inte längre finns. Som exempel kan man peka på motsättningarna inom det gamla Sovjetunionen, sammanbrottet och inbördeskriget i Jugoslavien. Enligt flera bedömare är risken stor att den konflikten kan sprida sig till resten av Det är en mycket allvarlig felbedömning att tro att krigsrisken minskat i vårt närområde på grund av upplösningen av Warszawapakten och nedrustningen i Centraleuropa. Motsättningarna är tydligare än någonsin, och sannolikheten för väpnade konflikter är större än tidigare. Behovet av ett starkt och effektivt flygvapen har blivit viktigare än tidigare. Därför är det för tidigt att göra stora nedskärningar, nedläggningar eller omflyttningar av det svenska flygvapnet utan att samtidigt göra en bedömning av de säkerhetspolitiska konsekvenserna. Under de senaste tio åren har flygvapnet satsat mycket på att bygga upp ett ''tåligt'' system. Vi har förändrat vår basfilosofi till att, i krig, ha så stor spridning av materiel och personal som möjligt. ÖB:s direktiv om försvarets organisation, att arbeta så ''krigslikt'' som möjligt i fred, för att övergången till krig skall kunna genomföras så snabbt och enkelt som möjligt, innebär att flygvapnet måste finnas nära de baser man kommer att använda i krig. Besluten om flygvapnet och framför allt vår framtida organisation måste grundas på möjligheten att hävda vårt luftrum, att bibehålla en hög incidentberedskap och en effektiv havsövervakning. F 13 i Norrköping spelar en viktig roll för vår närvaro i det strategiskt viktiga Östersjöområdet. Att från andra flygflottiljer bedriva samma effektiva spaningsflygverksamhet är omöjligt. Eftersom F 13 alltid bedömts ligga inom ett strategiskt viktigt område har omfattande investeringar gjorts här de senaste tre åren. Berghangaren, en av Sveriges två, är bl.a. Sammantaget innebär detta att F 13 är en av Sveriges modernaste flygflottiljer. Flottiljens läge, uppgifter och kompetensnivå gör F 13 till ett av F 13 skulle avsevärt försämra Sveriges möjligheter att effektivt övervaka ett av norra Europas ''hetaste'' områden med en kraftig militär närvaro. Tyvärr har den tidigare socialdemokratiska regeringen haft ett ganska ljumt intresse för de svenska försvars och säkerhetspolitiska frågorna. Intresset har varit mer inriktat på länder långt från Europa. Urholkningen av försvarets resurser har lett till att vi bl.a. inte klarat skyddet av våra kuster. Försvarets trovärdighet har naggats i kanten. Socialdemokraternas oförmåga att fatta de nödvändiga strategiska besluten om försvarets framtid har lett till att den nuvarande regeringen tvingas fatta en rad svåra beslut som dess värre kommer att påverka många människor. Sammanslagningar och nedläggningar av förband är nödvändiga. Om den tidigare socialdemokratiska regeringen fattat de nödvändiga besluten hade effekten för de orter som nu drabbas kunnat lindras eller uteblivit helt. Riksdagens beslut om vårt framtida flygvapen måste fattas utifrån en säkerhetspolitik som bygger på vårt behov av skydd och säkerhet och inte av sysselsättnings och regionalpolitiska skäl. Sådana beslut kommer att undergräva flygvapnets möjligheter att lösa sina uppgifter, dvs. försvara Herr talman! För att riksdagen skall kunna fatta ett långsiktigt beslut om vårt framtida flygvapen är det nödvändigt att chefen för flygvapnet tillsammans med ÖB gör en plan för hur freds och krigsorganisationen skall se ut för att flygvapnet skall kunna lösa sina uppgifter effektivt. Det är nödvändigt att undvika förhastade beslut som leder till en omfattande flyttkarusell av flygplan, materiel och människor och som kommer att kosta skattebetalarna ansenliga belopp. En nedläggning av F 13 kommer att leda till en mycket omfattande flyttkarusell, eftersom huvuddelen av verksamheten skall behållas i krigsorganisationen. F 13:s uppgifter är omfattande, eftersom man tidigare övertagit verksamheterna från fyra nedlagda flottiljer. Om F 13 läggs ner kommer nuvarande verksamhet att flyttas till F 16 i Uppsala, Karlsborg. För att ge plats i Karlsborg kommer ett antal Attackviggen att flyttas till Söderhamn. F 16 i Uppsala tar över ansvaret för baser, stridsledning och radarstationer. Så länge chefen för flygvapnet anser att ostkusten är värd att försvara kommer man att vara tvungen att ha personal stationerad i närheten. En flyttkarusell av denna omfattning är oerhört kostsam. Kostnaderna för att flytta materiel och människor kommer att öka avsevärt. Detsamma gäller kostnaderna för flygspaningen, som nu bedrivs från F 13 och som kommer att tas över av F 6. Dessutom kommer försvarseffekten att minska, enligt chefen för flygvapnet vid hans besök på F 13 fredagen den 15 maj. Eftersom Karlsborg även kommer att överta spaningen från Ronneby, kommer våra möjligheter till effektiv havsövervakning att kraftigt försämras. Den ökade transporttiden för både jakt och spaningsflyg kommer att innebära att Sverige inte kan klara av en tillfredsställande incidentberedskap i norra och mellersta Östersjöområdet. ''Gotland'', Sveriges hangarfartyg, lämnas utan tillfredsställande luftförsvar. Kostnaderna för en avveckling av F 13, tillsammans med den kraftiga försämringen av luftförsvaret inom Östersjöområdet, talar emot en nedläggning av F 13. Det är nödvändigt att riksdagen bildar sig en uppfattning om hur flygvapnet skall vara organiserat, vilka förband vi skall ha kvar och var dessa skall vara placerade. Alla delar inom flygvapnet skall beaktas, investeringskostnader, utbildning, administration, försvarsuppgifter, etc. Flygvapnets operativa delar skall vara decentraliserade så långt som möjligt för att få bästa yttäckning. Däremot kan administrationen mycket väl centraliseras. I dag sköter i stort sett varje flottilj sin egen adminstration. Här borde det finnas stora möjligheter till rationaliseringar. Administrationen för de olika flygförbanden borde kunna slås ihop till att klara tre--fyra flygförband. Historiskt har Östersjön alltid varit strategiskt viktigt för många nationer. Förutom handel och sjöfart har den militära närvaron alltid varit påtaglig. Vi delar också Östersjön med många nationer, alla med samma rätt att färdas över havet och genom luften men också med samma skyldighet att respektera varandras suveränitet. Denna skyldighet har tyvärr inte varit en självklarhet, Sverige har fått se sina gränser kränkta otaliga gånger. Genom vår närvaro i Östersjöområdet kan vi visa omvärlden att vi alltid kommer att hävda vårt territorium, att vi kommer att hävda vår rätt att finnas där. När nu riksdagen skall besluta om F 13:s framtid kommer riksdagen också att markera för omvärlden vår syn på det viktiga Östersjöområdet. Bevara Sveriges suveränitet, slå vakt om F 13! Jag yrkar bifall till regeringens proposition i den del som avser bevarande av Kungl. Bråvalla flygflottilj

Herr talman! Jag finner Pehr Löfgreens säkerhetspolitiska bedömning milt uttryckt märklig. Pehr Löfgreen torde stå tämligen ensam i denna kammare om denna bedömning. Inget parti i denna kammare har gett uttryck för en sådan bedömning tidigare. Jag föreslår att Pehr Löfgreen snarast vänder sig till sin egen försvarsminister och sitt eget parti för att få rätsida på de frågeställningar han har kring den säkerhetspolitiska bedömningen. Hans resonemang leder honom fram till att vi i dag över huvud taget inte kan vidta några förändringar i grundorganisationen därför att det säkerhetspolitiska läget anses så ''farligt'' just nu. Jag skulle vilja påstå att det är precis tvärtom. Har vi någon gång i modern historia kunnat använda tidsuppehållet till att vidta förändringar i grundorgansationen är det exakt just nu. Det är såvitt jag förstår samtliga partier i riksdagen överens om. Pehr Löfgreen känner oro för att vi inte skall kunna hävda luftrummet. Men det är inte med fredsflottiljer vi gör det, utan med våra divisioner i krigsorganisationen. Dem har vi efter bästa förmåga försökt bibehålla på en hög standard. Det gäller också nästan alla partier. Pehr Löfgreen talar om invsteringar på F 13. Jag håller med om att F 13 är en modern, fin och bra flygflottilj. Problemet är att vi inte har några risiga, nedgångna flottiljer i flygvapnet i dag. Alla har en god standard. Det är alltså tyvärr inget bra urvalsinstrument som Pehr Löfgreen hänvisar till. När det gäller antalet flottiljer vill jag påstå att det kanske vore klokt av Pehr Löfgreen att diskutera den frågan med regeringskollegerna i Folkpartiet. Får jag påstå att det resonemang om Gotlands luftförsvar som fördes i talarstolen är fullständigt felaktigt. Jag skulle nästan vilja gå så långt att jag sade att Pehr Löfgreen borde fundera litet på devisen för första divisionen på F 13: Utan spaning, ingen aning. Är det så att Pehr Löfgreen inte har tillämpat någon spaning?
Herr talman! Först vill jag beklaga att jag hörde illa vad som sades av föregående talare, och det vore bra om det gick att tala litet tydligare. Jag hörde ändå i stort sett vad det rörde sig om, och jag vill hävda att en incidentberedskap är mycket nödvändig. Vad jag i övrigt har sagt vidhåller jag. Vi är tvungna att ha ett starkt försvar, ett starkt flygvapen. Ryssland är i dag en stat som består av många delstater, och det finns alltså möjlighet att precis vad som helst kan hända, när som helst. Min uppfattning är att oron ute i världen är betydligt större än vad många vill framhålla.
Herr talman! Jag vidhåller vad jag har sagt i mitt anförande. Jag hoppas nu att flygvapnet skall få fortsätta att försvara det här landet.
Herr talman! Jag skall verkligen försöka att vara tydlig och klar. Mitt budskap till Pehr Löfgreen är: Incidentberedskapen skall inte förändras. Punkt.

Herr talman! En lång dags debatt börjar närma sig sitt slut. Det har sagts mycket i dag, både sådant som är värt att komma ihåg och sådant som vi kanske ganska snabbt glömmer. Det som somliga talare ändå har kunnat ställa sig bakom är att det kalla kriget är slut. Det är inte det intryck man får när man lyssnar på alla. Det har i alla fall skett en dramatisk och positiv ändring i de internationella relationerna i Europa. Sovjetunionen är upplöst, och Warszawapakten existerar inte längre. Tillbakadragandet av sovjetiska trupper och upplösningen av Sovjetunionen har lett till en totalt förändrad situation i Europa. En mycket kraftig konventionell nedrustning pågår, liksom en kraftig nedrustning av kärnvapen. Detta var några meningar i den motion nr 34 som företrädare för de socialdemokratiska sidoorganisationerna -- Broderskapsrörelsen, Socialdemokratiska kvinnoförbundet och ungdomsförbundet -- har skrivit under. Det kan inte längre påvisas att det finns något verkligt militärt hot mot Sverige i dag. Varifrån skulle i så fall ett anfall kunna tänkas komma? Varken ÖB, regeringen eller utskottet kan ge något svar på den frågan. Vi lever alltså i en ny situation, vilket även utskottet åtminstone delvis medger. Den logiska slutsatsen av detta faktum borde rimligtvis vara att även Sverige skulle kunna minska sina försvarsutgifter. Åtminstone borde vårt land kunna undvika att öka sina militära kostnader. Det kalla krigets slut borde göra det möjligt att frigöra stora resurser av olika slag. Det hade varit bra om vi nu hade kunnat ta chansen och använda oss av den möjligheten. Visserligen medger utskottet att den säkerhetspolitiska utvecklingen innehåller många positiva element, men det framhåller samtidigt att denna utveckling också innehåller stora osäkerheter. Därför kan man inte tänka sig varken att sänka militärutgifterna eller ens att behålla dessa på en oförändrad nivå. Det finns ingen anledning att förneka att utvecklingen framöver kan innebära osäkerheter, men utskottet drar fel slutsatser med anledning av det. Den grundläggande frågan som bör ställas är om detta innebär ett hot mot Sveriges säkerhet. De konfliktrisker som kan tänkas uppstå i form av social oro, etniska och nationella motsättningar kan inte i första hand mötas med militära metoder. I stället är bistånd till ekonomisk utveckling, försvar av mänskliga rättigheter och miljösatsningar exempel på insatser som bör göras. Därför finns ingen anledning att realt höja de militära anslagen. I dessa dagar presenterar en av mina medmotionärer, Maj Britt Theorin, vid den stora konferensen i Rio en FN-studie om hur militära resurser kan användas för att rädda och återställa miljön. Slutsatsen är att den ekonomiska ramen för det militära försvaret kan hållas oförändrad i jämförelse med dagsläget. Försvarskostnaderna bör inte fortsätta att öka. Herr talman! Det är mycket som man skulle kunna säga med anledning av detta, men med hänsyn till den långa debatten nöjer jag mig med att i allt väsentligt instämma i det som Kent Carlsson och Martin Nilsson har sagt tidigare i debatten. Jag vill bara göra ett litet tillägg, en markering, och det gäller JAS. Det har många gånger sagts, även i dag, att JAS är en gökunge i försvarsboet. Det tål att upprepas. JAS-projektet borde aldrig ha kommit till stånd. I den situation vi är i nu, borde riksdagen i dag fatta ett beslut om att säga nej till delserie 2. Tyvärr kommer riksdagen inte att göra det, och jag beklagar det, herr talman. Jag instämmer i de yrkanden som Kent Carlsson och Martin Nilsson här har framfört.

Herr talman! ''F 13 är inte utbytbart i försvarets nedläggningsprocess. 400 miljoner kostar det att ''byta'' F 13 mot F 6 i Karlsborg. Och det inryms inte i försvarsbeslutets ramar.'' Det här sade försvarsminister Anders Björck i I maj var försvarsministern i Norrköping, och enligt Norrköpings Tidningar fällde han följande yttrande: ''Ett militärt sett felaktigt beslut. Så kommenterar en kritisk försvarsminister Anders Björck Norrköping.'' Enligt Björck kostar utskottets beslut flera miljoner mer än om F 13 fått vara kvar. Regeringens proposition är ju klar: man föreslår en nedläggning av F 6 och ett bibehållande av F 13 -- detta av försvarspolitiska och ekonomiska skäl. Vi har hört det av flera talare, och jag skall inte gå in i detalj på det. Vi vet av den debatt som har varit vilka skälen är. Mina kamrater på Östgötabänken har lagt fram dem mycket tydligt, nämligen Lars Ericsson i Kolmården och Ingvar Björk. De har berättat om läget nära Östersjön, de gjorda investeringarna på F 13, ekonomin, de kortare flygtiderna i förhållandet mellan F 13 och F 6, transportsträckorna om F 6 får behållas och F 13 läggas ned. Ett argument som har framförts flera gånger och som naturligtvis är besvärande för oss som försvarar F 13, är att ÖB och flygvapenchefen skulle ha förordat att F 13 skall läggas ned. Men jag tror att det kan vara skäl att påminna om att de gjorde det i ett läge när ''ÖB 92 komplement'' presenterades. Jag undrar om de skulle ha gjort samma bedömning i dag, när regeringen har föreslagit att en och en halv division AJ 37 skall avvecklas. Hade flygvapenchefen och ÖB haft de fakta i målet, tror jag att det inte är en alltför djärv gissning att de skulle ha föreslagit att lägga ned F 6 Det tror jag hade blivit den logiska slutsatsen. Men när den socialdemokratiska partimotionen lades fram blev det naturligtvis en rejäl dolkstöt för F 13. I den föreslogs just en nedläggning av Norrköpingsflottiljen. Då förstod vi nog litet till mans att det kanske skulle bli litet besvärligt att rädda F 13. Men hoppet fanns naturligtvis, och nu hängde det på utskottet och den här kammaren. Vi skall snart gå till beslut, och fortfarande finns naturligtvis chans att vi kan följa propositionen, regeringen och försvarsministern. I utskottet blev det en majoritet för ett bibehållande av F 6. Socialdemokraterna och Ny demokrati fann varandra. Detta gjorde det naturligtvis också besvärligt för de fyra borgerliga regeringspartierna att sedan gå vidare och föreslå att F 13 skulle vara kvar. Då skulle man inte få en nedläggning av någon flottilj. Det var den kniptång man satt fast i. Jag frågar mig ändå: Var är de borgerliga reservationerna mot det här förslaget? När man fastnade för F 6 hade jag väntat mig att regeringsföreträdarna skulle ha reserverat sig till förmån för förslaget i propositionen. I ett särskilt yttrande förklarar de fyra partierna sitt agerande. Det gör man mycket bra, tycker jag. Det är bara synd att det är ett särskilt yttrande och inte en reservation. I yttrandet skriver man på följande vis: ''Att Karlsborgs kommun skulle drabbas mycket hårt av effekterna av en nedläggning av F 6 är uppenbart. Inte desto mindre talar starka krigsorganisatoriska och ekonomiska skäl för en nedläggning. Nedläggning av något annat förband än F 6 sparar mindre pengar under försvarsbeslutsperioden och stämmer sämre överens med de prioriteringar avseende krigsuppgifterna som i enighet beslutats i avsnittet Säkerhetspolitiken och totalförsvaret.'' Bakom detta står utskottets ordförande och de borgerliga ledamöter som företräder regeringspartierna. Det kunde naturligtvis ha blivit ett annat beslut, om t.ex. Ingvar Björk, som har talat väl för F 13 här i dag, också hade röstat på ett sådant sätt att vi kunde ha bevarat F 13. Genom att yrka på och rösta för ett bibehållande av F 6 slog han -- och det måste han ha varit medveten om -- undan benen för möjligheterna att behålla F 13. Hans Lindblad har också i debatten här i dag sagt att vilken flottilj som skall läggas ned -- F 6 eller F 13 -- inte objektivt kan fastställas. Jag vet inte riktigt vad Hans Lindblad menar med att det inte objektivt kan fastställas. Hans Lindblad har talat om olika variabler, och på något sätt måste man väl ändå kunna komma fram till vilket som är bäst att lägga ned -- F 6 eller F 13. Enligt det särskilda yttrandet, som Hans Lindblad ändå har ställt sig bakom, gör man bedömningen att det från försvarspolitisk och ekonomisk synpunkt vore bättre om man behöll F 13 än F 6. Vad man nu har gjort är att man har tagit andra hänsyn än försvarspolitiska. Utskottet skriver när det gäller F 6: ''Utskottet har noga prövat regeringens förslag att lägga ned Västgöta flygflottilj F 6 i Karlsborg och därvid funnit att övervägande skäl talar för att behålla flottiljen. Av betydelse har härvid varit att Karlsborgs kommun skulle ha drabbats mycket hårt av effekterna av en nedläggning.'' Det är det första argument man för fram -- alltså ett arbetsmarknadspolitiskt, inte försvarspolitiskt, skäl. På den punkten finns ingen reservation. Utskottets ordförande, Arne Andersson, har här i dag lagt fram ett särskilt yrkande, och det är jag glad över att han har gjort. I det sägs att vad utskottet har anfört om friare former vid nedläggning av I 14 och P 6 jämväl bör innefatta de för nedläggning föreslagna förbanden F 13 och Ing 1. Är det nu F 13 som kommer att läggas ned enligt beslutet här i dag är det naturligtvis bra. Skulle det bli F 6 som läggs ned kan ju F 13 utbytas mot F 6. Det är enligt vad jag förstår en motion av Hans Lindblad som ligger till grund för detta yrkande. Alla de brev och andra påstötningar som vi har fått från dem som nu är oroliga i Norrköping har vi naturligtvis tagit intryck av. Men framför allt har det, precis som Lars Stjernkvist har sagt här i dag, funnits försvarspolitiska skäl. Enligt vad jag förstår blev Lars Stjernkvist egentligen aldrig rejält bemött på de konkreta punkter som han lade fram. Det är, som det står i det särkilda yttrandet, den bedömning man borde ha gjort när man tog ställning. Jag skall slutligen bara läsa upp ett par saker som jag har fått mig tillsända. En anställd skriver så här: Om F 13 i Norrköping läggs ned och all dess verksamhet flyttas förstår jag inte varför. Varför är vi, 530 civilanställda vid flottiljen, värda mindre än 300 i Karlsborg, där dessutom den övervägande delen av de civilanställda jobbar för hela garnisonen. Alltså riskerar inte alla att bli helt arbetslösa som här i Norrköping. Vi skall ut på en arbetsmarknad som i dag består av 4 000 arbetslösa, med varsel och förvarsel på ytterligare tusentalet -- en kris som är jämförbar med textilkrisen här i stan. -- Skulle man nu ha arbetsmarknadspolitiska skäl för sin bedömning kunde man lika väl ha tagit de här argumenten.

Herr talman! Karl-Göran Biörsmark tog upp mitt påstående att man inte objektivt kan fastställa vilken flottilj som skall läggas ned. Jag sade att jag var med i ''dödspatrullen''. När vi åkte runt och tittade på, jag tror det var sammanlagt 70 myndigheter -- både civila och militära -- använde vi samma sätt att räkna vid bedömningen; vi hade samma räntor när vi beräknade kostnaderna för investeringar och samma siffror när vi beräknade vad avgångar och rekrytering etc. kostade. De ekonomiska kostnaderna kan på det sättet beräknas objektivt. Men när man skall avgöra vilken flottilj som skall läggas ned kan ett skäl vara att det på ett ställe är mera bullerstörningar. Ett annat skäl kan vara att arbetsmarknaden på orten är större. Det är svårt att sätta siffror på sådana faktorer, eftersom det är värderingar. En sådan fråga kan man aldrig bedöma objektivt, inte ens i efterhand. Jag kan ta några exempel. Riksdagen fattade beslutet att lägga ned I 11 i Växjö. Alternativet var då I 16 i Halmstad. Jag kan inte ärligt säga att detta var ett riktigt beslut. Jag kan t.o.m. personligen finna flera argument som talar för ett beslut i motsatt riktning. Vi hade en gång -- jag har redan nämnt det exemplet -- att ta ställning mellan flottiljen i Ronneby och den i Kalmar. Nedläggningen skedde i Kalmar, men objektivt sett kan man inte säga vilken som borde läggas ned. Ett annat exempel som kan vara intressant nu var vägningen mellan F 13 i Norrköping och F 11 i Nyköping. Det var alldeles uppenbart att bullerstörningarna var mycket större i Norrköping. F 11:s fält låg väldigt långt ut. Det fanns också berghangar och sådant som vägdes in. Men det som förmodligen gjorde att F 13 blev kvar var att man sade att Norrköping nyss drabbats av en stor textilkris. Det var bara det att den dag tre år senare när flottiljen lades ned stod man mitt uppe i en stålkris med risk för att hela Oxelösund skulle ramla bort. Det som var rätt när beslutet fattades gällde inte längre när beslutet verkställdes. Jag är själv från Gävle. Jag tycker naturligtvis att det finns många skäl som talar för Gästrikebrigaden, men jag kan inte säga att det är objektivt och att det är fel att behålla regementet i Sollefteå; Ådalen har redan nyligen förlorat ett trängregemente, länet blev av med ett luftvärnsregemente i Sundsvall för ett antal år sedan, och risken är ganska stor att KA 5 i Härnösand också försvinner. Ingen har alltså rätt eller fel i sådana här frågor, utan alla för fram sina värderingar. Siffror och sådant kan man fastställa objektivt, men värderingar kan inte göras objektivt. Det är det som är politik -- man kan värdera regionalpolitik, miljö, statsfinanser, värnpliktssociala faktorer etc. på olika sätt. Det är klart att vi har tagit oerhört mycket hänsyn till regionalpolitik i den meningen att man har lagt ned nästan alla förband i storstäderna och bygger nya förband t.ex. uppe i Arvidsjaur dit de stackars värnpliktiga får åka. Det har tagits väldigt litet värnpliktssociala hänsyn från riksdagens sida under det att man tagit stor hänsyn till regionala skäl. Detta är en värderingsmässig bedömning, men den är inte felaktig i någon objektiv mening. Därför tror jag inte att vi kan säga att det bombsäkert är riktigt att lägga ned den ena flottiljen och fel att lägga ned den andra. Jag är betydligt mer ödmjuk, därför att jag har varit med om många sådana beslut.

Herr talman! Jag respekterar Hans Lindblads ödmjukhet och förstår resonemanget att det är svårt att vara rent objektiv i detta och att väga faktorerna i en vågskål och få fram en absolut sanning. Jag respekterar det. Men samtidigt har ju Hans Lindblad varit väldigt vältalig när det gäller just hur man kan räkna med olika variabler, hur man kan ta in olika faktorer och väga dem mot varandra. Det jag saknar här är just detta underlag, när man nu ställer F 6 mot F 13. Det borde ha funnits en bättre presentation av de variabler som Hans Lindblad talar så vältaligt om. Då hade det kanske också varit lättare att ta ställning. Den information som jag har fått ut av den här debatten -- jag sitter inte i försvarsutskottet och ägnar mig inte så mycket åt de här frågorna annars -- är att de här variablerna talar för F 13. Det är vad jag har fått ut av den här informationen. Tydligen är det så att Hans Lindblad själv har gjort samma bedömning som jag, regeringen, försvarsministern och många andra, nämligen att de här variablerna talar för F 13. Annars skulle ju inte Hans Lindblad skriva som han gör i det särskilda yttrandet. Låt mig bara kort citera det en gång till: ''Inte desto mindre talar starka krigsorganisatoriska och ekonomiska skäl för en nedläggning'' -- av F 6. ''Nedläggning av något annat förband än F 6 sparar mindre pengar under försvarsbeslutsperioden och stämmer sämre överens med de prioriteringar avseende krigsuppgifterna som i enighet beslutats i avsnittet Säkerhetspolitiken och totalförsvaret.'' Det är ju Hans Lindblads egen bedömning, objektiv eller subjektiv. Ni skriver vidare i det särskilda yttrandet: ''Med bakgrund av att en majoritet motsatt sig regeringens förslag har vi tvingats acceptera den socialdemokratiska partimotionens förslag - -.'' Det är väl detta som har gjort att beslutet har blivit som det har blivit. Om Hans Lindblad hade fått göra dessa övervägningar med dessa variabler hade det, om jag har förstått texten, blivit F 13 enligt
Herr talman! Visst är det så. Men det finns ett alternativ som jag har vänt mig oerhört starkt mot, nämligen att man inte skall göra något alls utan behålla båda. Då är det fredsorganisationen som styr. Då skall det vara ytterligare två divisioner, och det kostar, som jag har sagt tidigare, 2,5 miljarder. Det är alltså sex gånger mer än hela det belopp som gjorde att bombkapseln togs bort från attackflyget. Det är pengar som skulle kunna möjliggöra flygande radar eller jaktrobotar. Det kan inte vara rätt att i detta säkerhetspolitiska läge, då vi inte ser något stort hot i framtiden, lägga ned en väldig massa mer pengar på bränsle och underhåll. Det är detta som det de facto gäller. Det som är olyckligt både nu och vid besluten 1989/90 är att man inte tar in alla dessa variabler. Det är inte politikerna som säger att man skall väga in alla faktorer -- miljö, värnpliktssociala faktorer, arbetsmarknadshänsyn, operativa faktorer etc. -- och göra en vägning mellan de fem mest aktuella regementena och de tre mest aktuella flottiljerna och får stå för det. Det är i stället myndigheter som gör detta, och dessutom är det enmansmyndigheter där det inte ens finns en styrelse, utan det är arméchefen, flygvapenchefen och ÖB som har lagt fram detta. Utskottet har sagt att man i principiellt håller med mig om det som jag har sagt i motionen och såvitt jag förstår, om jag inte minns alldeles galet, gjort ett tillkännagivande om att man nästa gång måste låta politiker vara med i detta sammanhang. Det gjordes sista gången för tio år sedan. Men problemet är att det beslutet fick så dåligt rykte. Det var då fyra partier som var helt överens om vad man skulle lägga ned. Men det stoppades i regeringen, eftersom ÖB helt plötsligt ändrade uppfattning. Då följde regeringen naturligtvis ÖB -- det handlade om det minsta motståndets lag. Ett parti skulle ha en kongress på ett av dessa ställen, och därför gick det inte att lägga ned det regementet. Sedan blev det en uppgörelse mellan två partier. Därför gick det inte att lägga ned den milostaben. Och vad som läggs ned struntar myndigheterna i. Alla talade illa om ''dödspatrullerna''. Men ni har rätt. Det är precis på samma sätt som ''mina människor'' i Gävle tycker, nämligen att man inte har blivit just bedömd. Folk talar i denna kammare faktiskt ytterligt litet om det operativa och ytterligt litet om det civila. Det talas nästan bara om fredsorganisationen. Fredsorganisationsfrågor måste också behandlas i ett politiskt organ. Det är väl utomordentligt olyckligt. Det var på samma sätt förra gången. Det blev som myndigheterna hade föreslagit. Det gjordes de facto ingen politisk bedömning. Det är också bekvämt för politiker att säga att man inte tar in ytterligare någon, eftersom man då kan få skulden. På något sätt skyller man ifrån sig. Nu skyller politiker på myndigheter, och myndigheter skyller på politiker. Det är tyvärr på det sättet. Jag beklagade detta förra gången, och jag beklagar det nu. Men jag är inte beredd att lägga 2 500 milj.kr. av skattebetalarnas pengar på att behålla en organisation i ytterligare fem år för att man skall få titta på alternativen.

Herr talman! Jag respekterar naturligtvis Hans Lindblads ekonomiska resonemang. Något måste göras, och jag ställer upp på att en flottilj måste läggas ned. Vad jag beklagar är att Hans Lindblad med sin goda förmåga att argumentera inte har lyckats övertyga Socialdemokraterna eller Ny demokrati eller båda i försvarsutskottet hur man skulle hantera denna fråga. Det kanske var övermäktigt för Hans Lindblad att övertyga dem. Bollen låg ju väldigt mycket hos Socialdemokraterna och Ny demokrati, och t.ex. hos Ingvar Björk som hade kunnat få vågen att tippa över åt andra hållet. Det är litet tråkigt att höra att det är ett grunt underlag. Jag har under debatten mer och mer förstått att det är ett relativt grunt underlag som ligger till grund för besluten, och nu bekräftar Hans Lindblad det igen. Det är förödande att Sveriges riksdag sitter och fattar beslut om nedläggning av en bra flygflottilj på ett grunt underlag. När vi kommer hem skall vi alltså berätta för de anställda på F 13 att det egentligen var ett grunt underlag och att det t.o.m. fanns en majoritet i riksdagen som ville bevara F 13 men att F 13 ändå läggs ned. I detta sammanhang har Socialdemokraterna och Ny demokrati en nyckelroll. Ny demokrati vill bevara F 13. Men genom sitt agerande föredrar man att behålla F 6 i stället för F 13. Det är de facto på det sättet. Ny demokrati kan säga att man vill behålla båda, men genom sitt agerande vet man att genom att behålla F 6 lägger man de facto ned F 13.

Herr talman! Den långa debatt som vi nu har fört har praktiskt taget helt och hållet rört försvaret och detaljer i försvaret. Vad jag emellertid saknat är synpunkter på de övergripande bedömningar som jag tror vore bra att väga in när försvarspropositionen och betänkandet nu kommenteras. Låt mig därför snabbt redovisa motiven för att ett beslut nu behöver fattas och redovisa det som man skulle kunna kalla de dominerande idéer som legat till grund för betänkandet och till sist beskriva de principer som väglett oss vid den politiska hanteringen. Jag skulle först vilja säga att det är viktigt att betona detta med hänsyn till att beslutet som sådant är ett systemval som måste tas i sin helhet. Man kan, som jag ser det, inte gripa ut skilda delar eller skilda komponenter, eftersom man då mister en del av den samverkan som är målsättning för försvaret och för beslutet. Motiven till att ett beslut nu måste fattas är dels att planeringstiden nu har gått till ända, därmed behöver ett beslut fattas för en ny planeringsperiod, dels att de tekniska, de militärstrategiska och de omvärldsspecifika villkoren har förändrats. Till motiven för att ett beslut nu måste fattas skall också fogas den för försvaret mycket olyckliga uppbromsningen av utvecklingen och planeringen, som den tidigare regeringens oförmåga att förelägga riksdagen ett förslag inför ett försvarsbeslut innebar. Att den nya regeringen nu lyckats är en stor framgång för landet, men framför allt för försvaret och dess lednings möjligheter till framsynt planering och utveckling av verksamheten. Låt mig härefter gå över till att redovisa de dominerande idéer som präglat propositionen och betänkandet. Jag tror att det finns skäl att fördjupa sig i dessa, eftersom såväl propositionen som betänkandet från försvarsutskottet väckt stor debatt och stort engagemang i kommuner, bland berörd personal och i olika personalorganisationer och inte minst i ledningarna för de berörda enheterna. Den första idén med beslutet är att modernisera försvaret. I debatten här i kammaren har detta kallats för kvalitetshöjning. För denna modernisering krävs två åtgärder. Den ena är att försvaret tillförs mer medel. Den andra är att strukturella besparingar görs. Betänkandet som vi har att ta ställning till i dag är så utformat att båda dessa åtgärder genomförs. Därmed får man medel till den avsedda moderniseringen som i sak innebär att man ökar försvarskraften. Den andra idén som dominerat beslutet har med försvarsstrategi att göra. En presumtiv fiende väntas inte anfalla med stora förband över svenskt territorium, som man tidigare haft skäl att räkna med. I stället inleds sannolikt ett anfall mot strategiskt viktiga anläggningar, och därtill överraskande. Om inte försvaret står rustat för att möta ett sådant strategiskt överfall, kan en fiende strypa viktiga samhällsfunktioner av avgörande betydelse för vårt land. Betänkandets utformning har dominerats av risken för och möjligheten att möta sådana strategiska överfall. Den tredje dominerande idén har gällt luftförsvaret. I betänkandet har den idén beaktats genom satsningar på JAS, på dess beväpning, på luftvärnet och dess utrustning. Det finns naturligtvis flera idéer som har legat till underlag för beslutet och betänkandet, men dessa har dominerat propositionen och betänkandet. Jag tycker att det är viktigt att man har det klart för sig när man diskuterar det förslag som i dag ligger på kammarens bord. Avslutningsvis vill jag redovisa några av de principer som använts vid bedömningen av de strukturella besparingsförslagen. Motståndarna till strukturella besparingar, dvs. de som uppvaktat kammarens ledamöter i brev och genom olika manifestationer, har egentligen fört fram tre typer av argument. Det har varit ekonomiska argument, det har varit militärstrategiska argument, och det har varit personalpolitiska argument. De ekonomiska argumenten eller motiven bygger så gott som utan undantag på nu gällande villkor, dvs. på ett historiskt underlag. Men det finns en annan aspekt som ofta används när t.ex. näringslivet strukturrationaliserar eller genomför strukturella omdaningar och fusioneringar. Man lägger helt enkelt ett beting, ett effektivitetsbeting eller ett fusioneringsbeting, där man säger att efter det att denna fusionering är genomförd skall den ekonomiska effekten bli följande, och sedan talar man om hur många miljoner man förväntar sig att myndighetschefen så att säga sparar in genom åtgärden. Det här beslutet kommer att följas av sådana beting, det har jag fått bekräftat. Därmed kommer de ekonomiska argument som förs fram av företrädare för olika myndigheter som hotas av nedläggning inte att vara reella när genomförandet väl sker. Det finns också militärstrategiska motiv. Jag måste säga att det för en politiker har varit väldigt svårt att bedöma dessa. Företrädarna för de militära enheterna gör nämligen mycket mycket olika bedömningar av betydelsen av enheternas geografiska placering. Jag har sagt mig när jag har hört detta, att om det inom den militära sakkunskapen förekommer så olika bedömningar, kan betydelsen av den geografiska belägenheten inte tillmätas alltför stort värde. Sedan till floran av personalpolitiska argument, som syftar till att förhindra avvecklingar och samlokaliseringar. Alla personalpolitiska frågor skall ägnas uppmärksamhet och tänkas igenom ordentligt, men samtidigt skall man komma ihåg att vi här i landet under årens lopp har skaffat oss stor erfarenhet av verksamhetsavvecklingar såväl inom försvaret som inom näringslivet. De arsenaler av åtgärder som finns, som prövats och utvecklats, skall naturligtvis användas för t.ex. Lv 6, F 13 eller vilken enhet det nu må vara. Med dessa kommentarer, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan och noterar att vi nu har valt en nödvändig ökning av landets försvarskraft.

Herr talman! Europa befinner sig i ett nytt säkerhetspolitiskt läge. De gamla stormaktsmotsättningarna har försvunnit. Warszawapakten är upplöst, och NATO söker en ny, mer politisk roll. Samtidigt strävar Sverige efter medlemskap i EG, och också i våra nordiska grannländer diskuteras medlemskapsfrågan intensivt. Denna positiva utveckling i vår omvärld har också tagit sig konkreta uttryck i omvärldens anslag till det militära försvaret. Mellan åren 1990 och 1991 minskade exempelvis NATO sina militära utgifter med 16,2 %. I Sverige däremot föreslås i propositionen en uppräkning av anslagen med 7,3 miljarder kronor för den kommande femårsperioden. Det innebär en ökning med 5 % En bred opinion är också emot ökningen av försvarsanslagen. Enligt SCB:s undersökning motsätter sig tre fjärdedelar av svenska folket en ökning av de militära anslagen. Breda grupper i vårt samhälle har också på olika sätt uttryckt sin protest mot anslagshöjningarna. Jag tror att det behövs både en omstrukturering och en neddragning av den svenska försvarsmaktens omfång. Det är också angeläget att de uppgifter som åläggs den svenska försvarsmakten åtföljs av rimliga resurser i form av teknik och utbildning. Kort sagt: Det vi skall ha skall vara av bra kvalitet. På detta område har stora försummelser gjorts under gångna år. Att banta organisationen och se till att utbildning och teknik håller hög klass är därför angeläget. På den här punkten tas också betydande steg i en bra riktning i utskottets betänkande. I min motion Fö39 argumenterar jag för att det säkerhetspolitiska och statsfinansiella läget inte motiverar regeringens föreslagna anslagsnivå. Det är inte rimligt med 7,3 miljarder kronor utöver nuvarande ram i ett läge när statens budgetunderskott stiger och resurser saknas för angelägna sociala behov. Med de rationaliseringar som föreslås i propositionen och i utskottets betänkande, kombinerat med en något lägre ambitionsnivå för försvarsmakten, bör anslagsnivån bli 2,8 miljarder kronor lägre än vad regeringen och utskottet har föreslagit. Det skulle innebära att den föreslagna ramuppräkningen på 0,9 miljarder kronor per år bör kunna inrymma den nödvändiga teknikförnyelsen. Jag accepterar alltså en viss ramuppräkning på 0,9 miljarder kronor per år, och det kan motiveras just med den omstruktureringskostnad som uppstår när vi nu krymper kostymen och den kostnad det innebär att åtgärda försummelser vad gäller teknik och utbildning som skett under de senaste åren, försummelser som Socialdemokraterna ytterst är ansvariga för. De resurser som kan anses motiverade att avdela till det militära försvaret bör prioriteras till luftförsvaret, marinen och de arméstridskrafter som skall värna landets gränser och bevaka att främmande makt inte kränker svenskt territorium. Det som därför bör prioriteras ner är just det s.k. djupförsvaret och den utrustning som i första hand är avsedd för bekämpning av angripare som invaderat Sverige och redan fått fotfäste i Sverige. I stället bör andra, alternativa försvarsformer utvecklas, exempelvis civilmotstånd. Det finns en delegation som jobbar med detta, men vi har hittills sett ganska litet resultat av det arbetet. Scenariot av ett stort invasionsförsök är också betydligt mindre realistiskt inom överskådlig tid än vad det var tidigare, vilket också regeringen erkänner i propositionen. Detta bör få konsekvenser när det gäller anslagen till det militära försvaret. Exempelvis bör de planerade inköpen av stridsvagnar, som skall påbörjas under planeringsperioden, utgå eller minska betydligt i omfattning. Enligt uppgift kan det komma att handla om inköp av 200 stridsvagnar till en total kostnad av 6--9 miljarder kronor, varav 3--4 miljarder kronor skall belasta den kommande femårsperioden. Minskningen av anslagen i jämförelse med regeringens förslag bör således ske genom återhållsamhet med inköp av nya stridsvagnar och genom andra besparingar i linje med de principer jag här har anfört. Fortsätter den positiva säkerhetspolitiska utveckling som vi upplever just nu, måste 1997 års försvarsbeslut innebära kraftiga neddragningar av anslagen till det militära försvaret och alltså en ytterligare krympning av den militära kostymen. Planeringen inom armé, marin, flygvapen och försvarsindustri måste ha detta scenario klart för sig, så att beredskapen finns för stora förändringar. Men det är också viktigt att de kommuner som är starkt beroende av regemente och försvarsindustri för sin sysselsättning aktivt verkar för att minska detta beroende. Försvarsutskottet har i sitt betänkande beaktat resonemanget och yrkandet i min motion genom att skriva att ''kommuner som är beroende av militär beredskap dels aktivt försöker minska detta beroende, dels höjer sin beredskap att hantera frågor som kan aktualiseras vid kommande militära strukturförändringar''. Det är bra att detta skrivs tydligt, och det är viktigt att det poängteras. Nästa försvarsbeslut måste enligt min mening medföra ytterligare neddragning av den militära kostymen. Det är viktigt att de orter som i denna debatt ideligen onmämns börjar inse detta och har en beredskap för det. Herr talman! Jag vill i konsekvens med vad jag här har sagt yrka bifall till min motion Fö39, yrkande 1. Jag vill också deklarera att jag stöder reservation 8

Herr talman! Att försvarsfrågorna tilldrar sig stort intresse visar bl.a. dagens debatt. Ungefär en sjundedel av denna kammares ledamöter har deltagit i denna snart elva timmar långa debatt. Tyvärr verkar det dock många gånger mera handla om regionalpolitik än om försvarspolitik. Huvudfrågan borde väl ändå vara hur vi skall få ett så bra och effektivt försvar till en så låg kostnad som möjligt. I propositionen framhålls att luftförsvarsförmågan bör prioriteras. Det är en uppfattning som jag till fullo delar med regeringen. Men denna uppfattning följs tyvärr inte upp i vare sig propositionen eller utskottets majoritetsbetänkande. I båda fallen vill man i stället lägga ned Lv 6 i Göteborg. Ett luftvärn med den placering som Lv 6 har i Göteborg kan inte vara bättre lokaliserat. Göteborg med sin hamn och tillhörande anläggningar samt tunga industrier är ett intressant anfallsobjekt vid ett eventuellt krig. Då gäller det att komma i försvarsställning snabbt. Det är ett luftvärn i Göteborg som vi behöver, inte ett utlokaliserat sådant. Det handlar om försvarspolitik, inte om arbetsmarknadspolitik. En annan grundläggande idé bakom propositionen var att försvarsmakten skulle ges hög teknisk kompetens och förmåga inom ramen för given ekonomi. Betydelsen av samgruppering av LvTS och leverantören Ericsson Radar samt kopplingen till Chalmers högteknologiska utbildning kan i detta sammanhang inte tillräckligt understrykas. Jag har tillsammans med några västkustkolleger väckt en motion om just detta. Vi är förresten många som har motionerat i denna angelägna fråga, och det borde båda gott att man har omtanke om en såväl bra som ekonomisk försvarspolitik och anser att även Västsverige är värt att försvara. Tyvärr har inte utskottsmajoriteten trots sakkunniga uppvaktningar tagit några intryck av dessa, vilket jag endast kan beklaga. Men då reservationerna nr 16 och 17 i föreliggande betänkande i huvudsak tillgodoser det yrkande vi har i nämnda motion, kommer jag vid en votering att stödja dessa reservationer.

Herr talman! Jag skall försöka begränsa mig till att använda de tre minuter som jag har anmält mig för. Jag vill först instämma i Ingegerd Sahlströms anförande i eftermiddags beträffande västkustens försvar och Hallands regemente och samtidigt tacka för det stöd som hon och hennes socialdemokratiska kolleger avser att lämna till utskottsmajoriteten i detta sammanhang. Jag har vidare väckt en motion angående yrkesofficerarnas pensionsålder, och den har tillsammans med andra motioner i liknande ärenden behandlats i utskottet. Jag finner att utskottsskrivningen är relativt positiv, dvs. att utskottet inser att det är oriktigt att genomföra en höjning av pensionsåldern till 65 år för yrkesofficerare. Jag hoppas att regeringen tar det tillkännagivande, som nu skall göras, på allvar och lägger fram någon form av förslag så att vi får en flexibel pensionsålder enligt internationellt mönster. Jag är medveten om att det är svårt att göra detta, kanske bl.a. därför att detta delvis också är avtalsfrågor, som regleras mellan parterna. Men jag tror att det är alldeles fel signal när vi skall minska krigsorganisationen att samtidigt från annat håll signalera en höjning av pensionsåldern. Den tredje punkt som jag vill ta upp här gäller ett område som jag i varje fall inte tror har berörts av någon tidigare talare -- jag har inte kunnat följa hela debatten -- nämligen reservofficerarnas ställning. Det framgår av betänkandet att ca 1 200 reservofficerare kommer att få lämna sina befattningar. I många fall kan det säkert ske genom naturligt avgång, och med nya reservofficersordningen kommer det kanske i vissa fall att lösa sig automatiskt. Men det finns ändå anledning att påpeka att de som är reservofficerare har åtagit sig att tjänstgöra i försvaret under en viss tid, samtidigt som försvaret har erbjudit sig att tillhandahålla tjänstgöring. Detta kommer att bereda problem i de fall där reservofficeraren vill tjänstgöra men försvaret inte har möjlighet att ställa upp. Man har i det sammanhanget också erbjudit olika typer av ersättningar. Jag tror att det finns anledning att fästa uppmärksamheten på de problem som kommer att finnas under de närmaste åren vad gäller reservofficerarnas anställning. Jag hoppas att regeringen kommer att lägga fram förslag för att underlätta en lösning även i det avseendet.

Herr talman! Lv 6/LvTS i Göteborg är en rationell utbildningsanläggning med tillgång till för luftvärnet speciella lokaler och anordningar för utbildning vad gäller bl.a. radar, robotområdet, specialinstrumentering, luftvärnsautomatkanoner m.m. samt även för utbildning av tekniker. I de planeringsdirektiv som försvarsministern under hösten 1991 lämnade till överbefälhavaren fanns tydlig markering av att luftförsvarsförmågan skulle prioriteras. Det var därför mycket anmärkningsvärt att ÖB i den kompletterande programplanen lade fram förslag som enligt min mening skulle leda till ett luftförsvar i obalans. Detta gäller såväl omsättningen av luftvärnssystemet som föreslagen förändring av luftvärnets grundorganisation.

Om denna flyttning nu genomförs kommer detta även att försvåra det samarbete som nu finns mellan luftvärnsutbildningen och berörd industri. Mölndal och Lv 6/LvTS i Göteborg pågår ett framgångsrikt samarbete, uppbyggt under många år. Värdet av att i närområdet förfoga över såväl utbildnings och forskningsfunktioner som industriell högteknologi och fältanvändning med erfarenhetsåterföring kan inte nog betonas. Det är angeläget att inte förändra de arbetsvillkor som hittills bidragit till denna unika kompetensutveckling, som gjort viktiga högteknologiska industrisatsningar möjliga i Herr talman! I dag sker en stor samverkan mellan försvarsindustrin och försvaret. Det sker, som jag nämnt här, vid Ericsson i Mölndal, inte minst i form av marknadsföring för utländska kunder. Även rekryteringen av personal till Ericsson utgår till stor del från LvTS och Lv 6. Teknisk kunskap och fördjupning för LvTS personal har framför allt erhållits genom denna nära samverkan. Tillgången på teknisk personal har en avgörande betydelse för effektivitet och tillgänglighet, som tidigare framhållits. Jag kan då nämna att riksdagen har avsatt 2 miljarder kronor för anskaffning av ett nytt luftvärnssystem, Robot 90.

Detta innebär att ny kompetens måste byggas upp på de nya orterna, och det tar lång tid. LvTS kommer ej att kunna utbilda teknisk personal i tillräcklig omfattning. Det innebär förmodligen kraftiga förseningar för Robot 90-systemet. Genom en samgruppering av LvTS och ett luftvärnsregemente skapas gynnsammaste möjliga utbildningssituation för såväl värnpliktiga som officerare i teknisk tjänst vid luftvärnet. Samnyttjande av lärarpersonal, materiel och speciallokaler ger hög och kostnadseffektiv produktion. Genom en samgruppering av Lv 6 med LvTS och de militära verkstäderna kan också underhåll och materialutnyttjande ordnas på ett sätt som ger mycket stora fördelar. Herr talman!

Herr talman, riksdagsledamöter! Vi har pratat här hela dagen om att lägga ner F 13. Efter att ha hört den debatten ältas på alla håll och kanter undrar jag om det inte vore bättre att lägga ner riksdagen.

Vi tror nämligen att koncessionsnämnden kommer att avgöra den saken alldeles själv. Här lägger vi ner flygflottiljer, innan vi har lagt korten på bordet. Det är helt otroligt! Det måste vara något lurt bakom det hela. Är det så att man lägger ner F 13, och om koncessionsnämnden sedan säger att den eller den flottiljen skall läggas ner, så lägger man ner en flottilj till? Kan det vara sanningen bakom det hela? Nåväl, jag tycker att vi i försvarsdebatten först och främst måste klara ut vad vi har försvaret till. Jag tycker att man börjar i fel ände på något vis. Vi måste ju få en politisk enighet om vad det är vi vill. En del påstår att neutralitetspolitiken är väldigt viktig, men historien har visat att vi aldrig har varit neutrala. All right, vi kör en neutralitetspolitik då. Skall vi ingå i EG:s försvarsunion? Vad händer då? Vilket hot är det som är viktigast för Sverige? Skall vi bibehålla ett folkförsvar? Skall vi ha allmän värnplikt eller vad skall vi ha? Varför har vi så bråttom? Jag är helt övertygad om att vi skulle kunna behålla de flesta förband som finns i dag, om vi avvaktade, hade litet is i magen och släppte loss alla de krafter som finns ute på förbanden som vill göra rationaliseringar men som inte kan göra det på grund av att det finns en massa klåfingriga politiker som tycker andra saker. Hur skall vi i denna kammare kunna ha kompetensen att tala om att det eller det förbandet skall läggas ner? Å andra sidan tycker jag att det är konstigt att militärerna inte sticker fram hakan och säger att det nu får vara nog. Det måste vara jobbigt för ÖB att få olika politiska besked. Ena dagen skall det vara si och andra dagen skall det vara så. Det går inte att jobba på det viset. Det finns mycket man skulle kunna säga här, men jag tycker att det känns litet meningslöst att över huvud taget prata så mycket längre. Det värsta är ju att alla besluten är tagna, innan vi står här hela dagen och debatterar varför vi kommer att rösta på ena eller andra sättet. Jag vill i alla fall säga något. Varför har vi inte kunnat ge militären nya arbetsuppgifter och fått ihop ekonomin på det viset? Ta transporter med flyg, helikoptrar, båt, bil, bandvagn, allt möjligt! Det är ganska roligt, vad? Vi har hållit på i 15 år och surrat om helikoptrarna skall få användas i civil tjänst, och man har inte klarat av det ännu. Så trögt får det bara inte vara. Sedan har vi bevakning till sjöss, på land och i luften. Det finns polisiära uppgifter, upphandling av komplicerad teknisk utrustning till alla statliga förvaltningar, ansvar för underhåll av statligt ägd materiel m.m. Vi kan hitta på hur många arbetsuppgifter som helst. Varför gjorde man ingenting åt detta när vi hade högkonjunktur och alla skrek efter arbetskraft? Då hade det väl varit bra att lämna ut arbetsuppgifter till det militära försvaret. Då hade vi släppt loss en massa krafter. Men se, det går inte, för vi är inlåsta i gammalt tänkande. Det finns ett ordspråk som säger att nya kvastar sopar bättre än gamla. Vi var i alla fall över 100 stycken nya ledamöter som strömmade in här i höstas. Tyvärr var kanske alltför många halvslitna redan. Sedan har vi ett annat ordspråk: Det är svårt att lära gamla hundar sitta. Vad vi måste komma bort ifrån är blocktänkandet. Vi hör nu hur olika politiker säger: Vi socialdemokrater, vi moderater, vi här och vi där. Glöm det! Det är nya tider -- ny start säger man t.o.m. Hur skall vi kunna greja en ny start, när vi har ett gammalt tänkande? Jag tycker att Hans Lindblad höll ett briljant anförande i förmiddags. Han sätter fingret på det största problemet. Man kan säga -- jag har nämnt det förut -- att det generellt i hela samhället är den byråkratiska diktaturen som vi har byggt upp under en 40--50-årsperiod. Man är inte lyhörd för nya idéer. Jag anmälde mig för sex minuter, och jag skall väl hålla den tiden. Vi vet allihop hur det här går. Egentligen kunde vi skicka in sju eller åtta gubbar här och låta dem sköta tryckningarna, så får vi fram resultatet.

Herr talman! Liberala partiet, vilket jag företräder, anser att man i ett betänkande från försvarsutskottet helt måste se till militära sakskäl och den hotbild som kan avtecknas i framtiden och därmed behålla förband som ligger geografiskt rätt i Sverige. I valet mellan I 14 och I 21 måste beslutet således bli I 14. Valet mellan Ing 1 och Ing 2 bör utredas vidare. Vi anser att problemen med flygflottiljerna noga bör övervägas ytterligare. Vi anser också att betänkandet baseras på en blandning av regionalpolitik och militära sakskäl, där regionalpolitiken i vissa fall har tagit över. Vi anser inte att det är acceptabelt. Med anledning därav yrkar jag bifall till motionen Fö7.

Herr talman! Tidigare i dag har vi under punkten 89 diskuterat friare former vid nedläggning av förbanden I 14 och P 6. Under överläggningen med utskottets ledamöter senare under dagen har det framkommit att det skulle vara rimligt att likadana friare former borde kunna gälla för förbanden F 13 och Ing 1, som har föreslagits läggas ned. Detta yrkande, som finns utdelat i ledamöternas bänkar, ber jag att få yrka bifall till.